Herr talman! Låt mig till en början konstatera att det faktiskt är så att antalet specialdomstolar kommer att minska till följd av det beslut som kammaren så småningom kommer att fatta med anledning av detta betänkande. Jag tänker då på ekodomstolarna. Det har också uttalats att man tycker att det är bra. Naturligtvis kan man vid olika tidpunkter göra olika bedömningar. Man har kanske kommit fram till att ekomålen är så komplicerade att de kräver särskilda fora eller regler eller speciellt kvalificerad sammansättning men att man nu vill ge möjlighet för alla tingsrätter att med den kvalificerade sammansättningen handlägga dessa mål. Det är en bra och riktig utveckling. Jag vill gärna också säga att det är viktigt att konstatera — det har den här debatten ändå visat — att både oppositionen och majoriteten tycker att det finns anledning att överväga olika spörsmål kring specialisering eller allmängiltighet i domstolarna. Om man avskaffar specialdomstolar i stor utsträckning, kan man inte göra detta utan att man på något sätt löser frågan om det kvalificerade biträde eller stöd som måste till i de allmänna domstolarna. Det finns mycket delade meningar om på vilket sätt och i vilka former som den kvalificerade expertisen skall tillföras de allmänna domstolsväsen det. Advokatsamfundet tar starkt avstånd från rättegångsutredningens förslag om en generell möjlighet att ha expertmedverkan i domstolarna. När det gäller domstolsutredningen vill jag säga — Göran Ericsson hänvisade till mitt ledamotskap i denna utredning — att utredningen har tillräckligt många arbetsuppgifter redan nu. Vår främsta uppgift är faktiskt att försöka komma till rätta med de kraftiga balanser som finns vid de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna genom att vi försöker skapa en rationellare ordning och en effektivare hantering av de olika ärendena. Klarar domstolsutredningen detta inom den tid som är utmätt för utredningen har man vunnit mycket beträffande de enskilda människornas möjligheter att få en bra och fin process när de tvingas inför domstol.

Herr talman! Litauen har haft en dramatisk historia med uppoch nedgångar. Sveriges agerande gentemot Litauen är inte särskilt mycket att vara stolt över. Den 16 februari 1918 utropade Litauen sin självständighet. År 1920 undertecknade Lenins Sovjetregering ett fredsfördrag med Litauen, där det bl.a. hette att Ryssland erkände Litauens suveränitet och för all framtid avstod från alla överhöghetsanspråk. Senare samma år erövrade polska trupper med våld Litauens huvudstad Vilnius. 1921 upptogs Litauen som medlem i Nationernas förbund. Den 23 augusti 1939 ingicks den ödesdigra Molotov-Ribbentrop-pakten. Enligt denna skulle Litauen tilldelas Hitlers Stortyskland. Den 28 september samma år överfördes Litauen i ett hemligt protokoll till Stalins sovjetiska intressesfär. Den 3 oktober föreslog Sovjetunionen Litauen en s.k. vänskapspakt, som bl.a. skulle återge landet dess gamla huvudstad Vilnius. 25 000 soldater ur röda armén besatte, trots litauiska protester, s.k. strategiska punkter i landet. Åtta månader senare, den 15 juni 1940, följde en total sovjetisk invasion. Presidenten flydde, minst 34 000 människor deporterades och en marionettregering ansökte om inträde i Sovjetunionen. I augusti 1940 överlämnades genom svensk förmedling Litauens och de andra baltiska staternas beskickningar till Sovjetunionens beskickning i Sverige. I en diplomatisk not till det sovjetiska utrikeskommissariatet den 6 november hävdade Sverige att Sovjetunionen som de baltiska staternas folkrättsliga successor var ansvarigt för vissa baltiska skulder till Sverige. Den 22 juni invaderades Litauen av Hitlers trupper. 200 000 judar massakrerades, och fler litauer deporterades. 1944 kom röda armén tillbaka och fram till 1953 deporterades 300 000 litauer. Stalins partiideolog, Suslov, yttrade: ”Litauen kommer att bestå, men utan litauer.” Stalins död 1953 satte stopp för själva folkmordet, men gav inte Litauen självständighet. Den återtog Litauen däremot den 11 mars 1990. Hufvudstadsbladet i Helsingfors skrev den 8 maj i år: Om de tre baltiska folken som godtagbar utgångspunkt för sina förhandlingar med Moskva skulle acceptera legitimiteten i annekteringen 1940-1941, vad skulle de då ha kvar för legitimitet hos sina egna folk och vad skulle de ha kvar som plattform för sitt utträde enligt unionslagstiftningen?

Det är ju det som är innebörden av fempartialliansens dubbla nej. Ni säger nej till erkännande av Litauen, och ni säger t.o.m. nej till upphävande av giltigheten beträffande det svenska erkännandet av den sovjetiska ockupationen. Vi i miljöpartiet de gröna tar folkrätten och den internationella legaliteten på djupaste allvar. Vi tar t.ex. på allvar FN:s stadganden om att territorium inte kan erövras med våld. Vi tar på allvar Helsingforsavtalets garantier för alla folks rätt till självbestämmande. Därför hävdar vi att Sveriges beklagliga eftergift gentemot det stalinistiska hotet för 50 år sedan inte längre kan ha diplomatisk giltighet. Och därför kräver vi — precis som t.ex. polska Solidaritets kongress i Gdansk, som den norska Helsingforskommittén och som demonstranterna på Röda torget i Moskva — att Litauen skall erkännas. Hur länge skall de borgerliga partiernas företrädare den ena dagen stå på torg och lova Litauen stöd och den andra dagen sitta bakom utrikesnämndens lyckta dörrar och göra upp med regeringen om svek? Hur länge skall detta skådespel pågå? mars lovade Ingemar Eliasson att frågan om erkännade av Litauen inte gäller ”om” utan ”när”. Mer än två månader har gått sedan dess. Litauens premiärminister har varit här och begärt politiskt stöd. Men när utrikesutskottet nu har färdigbehandlat vår motion om erkännande av Litauen kvarstår den orubbliga fempartialliansens nej och åter nej. Det här har väckt beklämd uppmärksamhet i utlandet. I Los Angeles Times skrev man den 14 maj: Ingenstans i världen har de baltiska staterna starkare stöd än i Norden. Ändå har de nordiska länderna erbjudit föga stöd för Litauen i dess pågående konflikt med Moskva. I den franska veckotidningen L'Hebdo konstaterades den 12 april att ”de skandinaviska regeringarna förblir försiktiga. Den svenska regeringen avstår från att erkänna Litauens oberoende, i enighet med oppositionen — med undantag” — det har man noterat — ”för de gröna.” Det hävdas att ett erkännande av Litauen skulle skada Gorbatjov och därmed världsfreden. Men är det så säkert? Genom att ”stödja busen i stället för offret” — för att återge vad som står i US News and World Report — uppnår man kanske motsatt resultat mot det önskade. I stället för ett starkt mottryck från demokratiska stater lämnas Gorbatjov ensam med sina hökar och sina revolterande delrepubliker och provinser. I stället för en någorlunda snabb självständighet för Litauen och de övriga baltiska staterna med deras speciella folkrättsliga och geografiska situation kommer en utdragen period av långbänkar och schackrande med pyrande konflikter och sammanstötningar samt prestigelåsningar. Vi har redan sett illavarslande prov på sådant. Och glöm inte att litauerna bedrev gerillakrig mot Sovjetmakten ända fram till 1953! I en färsk reserapport från Litauen redovisar en av initiativtagarna till Svensk-litauiska föreningen, Leif Windmar, pyrande konflikter under en relativt lugn yta i Litauen som kan leda till att ”röda armén kan komma att sättas in med risk för blodbad på civilbefolkningen”. Om fempartialliansen får som den vill, skall litauerna vänta i fem år. Denna situation med pyrande konflikter skall alltså pågå i minst fem år! Carl Bildt, Pierre Schori & Co. anser ju att Litauens frihet skall åstadkommas enligt sovjetisk lag. Det skall anordnas folkomröstning, varvid det krävs två tredjedels majoritet för självständighet. Men det räcker inte. Sedan skall övriga Sovjetrepubliker tillfrågas. Men inte ens det räcker. Det skall, som sagt, vara en övergångstid på upp till fem år. Men inte nog med det: Under det sista övergångsåret kan en tiondel av befolkningen begära en ny folkomröstning. Då måste det bli två tredjedels majoritet igen — annars återgår allt till utgångsläget. Litauen skall alltså spela fia med knuff om sin självständighet. Problemet är bara att motspelaren har monopol på rätten att knuffa! Det är vad fempartialliansen erbjuder litauerna. Nej, er hållning präglas av ett lika missriktat som cyniskt maktspel. Det blir väl för mycket ibland. När den s.k. realpolitiken framstår som alltför omänsklig plockas formalia fram. Sverige måste hålla på sina fasta och konsekventa principer när det gäller erkännande av stater, sägs det. Men utrikesutskottets undersökning visar att det inte finns några fasta och konsekventa erkännandeprinciper som skulle omöjliggöra ett erkännande av Litauen. Ett enhälligt utskott redogör = Prot. 1989/90:128 för en lång rad politiskt motiverade undantag: 23 maj 1990 Det gäller t.ex. Vietnam, DDR och Nordkorea, som motsvarade principerna men som ändå inte erkändes. Det gäller Rhodesia och Taiwan, som också motsvarade principerna men som inte heller erkändes. Det var inte bara fråga om en försening, utan de erkändes aldrig — och ingen planerar, såvitt jag vet, att erkänna dem. Det gäller Israel och Angola. Här delade man upp erkännandet. Först erkände man på ett sätt, och sedan kom ett mera fullständigt erkännande. Slutsatsen kan bara bli en: Det finns inte några oomkullrunkeliga erkännandeprinciper som befriar regering och riksdag från ett fullt politiskt ansvar i varje enskilt erkännandefall. Tvärtom — det finns många goda skäl för svenskt erkännande av Litauen: 1. Litauen är som sagt en stat sedan 1918. Det är ett första viktigt skäl. 2. Litauen vill bli erkänt — ett annat skäl som egentligen inte skulle behöva anföras, men som måste nämnas, då somliga påstår motsatsen. 3. Litauens frihet är en del av vår säkerhet. Om respekten för små staters självbestämmande urholkas, har länder som Sverige inte en chans i stormaktsspelet. 4. Litauen har folk och territorium. Det hävdas ibland att territoriet skulle vara oklart, såväl beträffande Vilnius som Klaipeda. Men den nuvarande polska regeringen har slagit fast att Polens samtliga gränser ligger fast, såväl i öst som i väst. Det finns alltså inga polska krav på Vilnius. Och beträffande Klaipeda fastslogs i Närnbergrättegången att områdets erövring av Hitler-Tyskland stred mot internationell rätt. Alltså tillhör området Litauen. 5. Litauen har civil kontroll. Litauen svarar i allt väsentligt för sin egen administration, inbegripet polisen. Sovjetmaktens närvaro inne i Litauen manifesteras av Röda armén. Men Litauen har inte krävt Sovjetarméns uttåg. Om Röda arméns närvaro med den lokala regeringens tillstånd skulle utgöra hinder mot erkännande — hur har Sverige då i åratal kunnat erkänna de f.d. satellitstaterna i Östeuropa, där Röda armén hela tiden fanns men där det godkändes av regeringarna? Hur går det ihop? Herr talman! Vid sitt besök i Sverige sade Litauens regeringschef att ett första steg på vägen mot svenskt erkännande kunde vara att Sverige återtar sitt erkännande av den sovjetiska ockupationen. Det har sagts att det vore orimligt, att det vore elakt mot de gamla, icke längre i livet varande politikerna, som på den tiden fattade ett beslut i en speciell situation. Ja visst — det är väl ingen som är ute efter att i efterhand hänga politiker från 40-talet. En omprövning behöver inte innebära att man moraliskt fördömer de åtgärder som vidtogs i en speciell situation, men den kan innebära att man undanröjer eventuellt kvardröjande följdverkningar. Det är orimligt att beslut som fattas i en pressad situation i krigstid skall gälla i all evighet. I fallet med Sveriges erkännande av den sovjetiska ockupationen av Baltikum handlar det således för riksdagens del mindre om att omvärdera beslu 19 tet som sådant — det är inte det viktiga — och mer om att pröva dess kvardröjande konsekvenser. Varför skulle inte riksdagen kunna uttala att Sveriges erkännande av den sovjetiska ockupationen av Baltikum icke längre äger giltighet? Vad är det för fel på ett sådant krav, som ställs i vår reservationstext? Men inte ens så långt orkar fempartialliansen gå! Från moderaterna till vpk tycks alla hysa större omsorg om den svenska 1940-talsregeringens eftermäle än om Litauens kämpande folk. Det räcker inte som ursäkt att en del partier kräver olika former av ekonomiskt stöd till Litauen — det kan vi alla ställa oss bakom. Det är inte det konflikten gäller. Premiärministern krävde ett politiskt stöd, senast på hemväg från president Bush. Och det är just det politiska stödet som är det strategiskt viktiga, och det är just det som den oheliga fempartialliansen vägrar att ge litauerna. Har verkligen denna oheliga fempartiallians stöd bland alla sina riksdagsledamöter? Eller är det här också exempel på den nya utomkonstitutionella institution som Anders Björck kritiserar i dag, dvs. partiledaröverläggningarna? Är det sådana saker som är inblandade, som att man har låst upp sig bakom lyckta dörrar? I så fall bör vi få veta det. Är det verkligen möjligt att bara gröna riksdagsledamöter vid omröstningen kommer att stödja ett erkännande av Litauen? Det skall bli mycket spännande att se. Jag yrkar bifall till reservationen. Dessutom hoppas jag att talarlistan ljuger, när den antyder att ingen regeringspartiföreträdare tänker delta i debatten.

Herr talman! Förre amerikanske utrikesministern George Schultz har i en artikel i Wall Street Journal manat Gorbatjov att se sanningen i vitögat och att acceptera balternas krav på självständighet. ”Avbryt blockaden och börja förhandla”, är hans maning till ledarna i Kreml. Samma maning bör vi i Sveriges riksdag i dag rikta till de sovjetiska ledarna. Litauerna står i dag utan olja och drivmedel. Arbetslösheten sprider sig. I Estland och Lettland har oroande demonstrationer bl.a. av sovjetiska officerare förekommit. Samtidigt visar befolkningen i de baltiska republikerna lugn och beslutsamhet. De viker inte från sina krav på frihet och oberoende. Samma lugna beslutsamhet gav framträdande företrädare för Estland, Lettland och Litauen uttryck för här i riksdagshuset i går. Ett hoppfullt tecken är ändå att Gorbatjov i går sammanträffade med Estlands och Lettlands presidenter. Miljöpartiet vill att Sverige omedelbart skall ge Litauen diplomatiskt erkännande. Utrikesutskottet har utförligt redogjort för svensk praxis i denna fråga. Att diplomatiskt erkännande ännu inte är aktuellt, enligt utskottsmajoritetens mening, hindrar inte Sverige från att bygga ut sina relationer med Baltikum på bred front och att därmed ge de baltiska republikerna stöd i deras självständighetssträvanden. Jag tror faktiskt — jag vill säga detta som en replik till Per Gahrton — att premiärminister Prunskienes resa och sammanträffande med västliga ledare = Prot. 1989/90:128 i själva verket innebär ett stöd för de litauiska självständighetssträvandena. 23 maj 1990 Ett svenskt exempel på vad man kan göra är det tvådagarsseminarium som Utrikespolitiska institutet just har avhållit med närvaro av framträdande baltiska företrädare. Särskilt glädjande är att riksdagen under talmannens ledning i nästa vecka får ta emot delegationer från Estlands, Lettlands och Litauens folkvalda parlament. Det är dessa parlament som är de legitima företrädarna för sina folk. I Tallinn och Riga finns nu svensk diplomatisk närvaro, och jag hoppas att en sådan snart skall kunna upprättas i Vilnius i form av ett informationskontor. Tack vare de direkta flygförbindelserna underlättas nu väsentligt såväl de politiska och kulturella som de affärsmässiga kontakterna. Viktigt är nu också att de statliga samarbetsinsatserna kommer i gång inom ramen för Östeuropaprogrammet. Här har jag en oroande känsla av att det går mycket trögt. Det hade varit av värde om någon representant för regeringspartiet här i dag hade kunnat redovisa om några konkreta samarbetsprojekt med Baltikum är under beredning.

Jag finner icke något sådant stöd i betänkandet, och jag har icke hört någon svensk politiker uttrycka det. Betydligt bättre är att, som president Koivisto gjorde i Europarådet, hänvisa till Sovjetunionens konstitution, som ju medger de sovjetiska republikerna fritt utträde ur unionen. Per Gahrton hävdar i sitt anförande att miljöpartiet har det enda rätta engagemanget och tolkar allting som det bör tolkas. Jag konstaterar att miljöpartiet och Per Gahrton avslutar den långa reservationen med att hänvisa till fallet Angola. Denna hänvisning är mycket intressant, därför att den visar att det kanske inte är så att miljöpartiet alltid gör den rätta tolkningen och att frågorna om diplomatiskt erkännande inte är så enkla. Jag måste fråga Per Gahrton om han är medveten om att Sverige koordinerade sin erkännandepolitik vad gäller Angola med EG och att regeringen i Luanda erkändes av Sverige samma dag som samtliga EG-stater erkände Angola.

Herr talman! Om EG gör något klokt är det inget som hindrar att man följer efter EG. EG är ett spöke i den moderata vrångbilden av vad miljöpartiet tycker. Vi försöker hålla oss till saklighet där som här. Margaretha af Ugglas säger att det inte finns något stöd i betänkandet för att Litauen skall följa den sovjetiska lagen. Det är mycket intressant om man tolkar betänkandet så. Nu måste verkligen regeringspartiets representanter gå upp i talarstolen och tala om var de står. Det är alldeles uppenbart att 21 man i förberedelsearbetet för majoritetens yttrande har utgått från att det är sovjetisk lag som skall gälla. Om det inte är sovjetisk lag som skall gälla, vad är det då som skall gälla? Vad är det enligt er som skall hända? Vad väntar ni på? Skulle jag vänta på att Gorbatjov skall tillämpa sovjetisk lag? Hur skall han då agera? Väntar ni på att Gorbatjov skall börja bryta mot sovjetisk lag för att tillgodose det svenska intresset av att inte stöta sig med samlingsregeringen från andra världskriget? Det här blir konstigare och konstigare. Men det alldeles uppenbart att fempartialliansen spelar med i stormaktsspelet. Det sägs ju alldeles klart i den internationella debatten och i vissa svenska kommentarer — men inte så ofta — att det handlar om att man offrar de baltiska staterna för att inte stöta sig med Gorbatjov. Det är inte bara omoraliskt, utan jag tror att man har fel även när det gäller resultatet. Men det är inte detta som det hela handlar om. Ni vill inte stöta er med Gorbatjov. Av någon anledning tror ni på denne nye envåldshärskare — som han nästan håller på att bli. Han har gjort mycket gott, men han har nyss stiftat en lag som innebär att man inte får kritisera honom i den sovjetiska pressen. Det är märkligt av moderater att ställa upp för en president, som visar later av ett slag som man inte trodde att moderaterna gillade. Det går att historiskt konstatera att Gorbatjov har spelat en stor roll. Vi i miljöpartiet är inte motståndare till Gorbatjov på något vulgärt sätt, men vi lierar oss inte med Gorbatjov politiskt. Det är ju alldeles absurt att göra det. Det går att konstatera att han är oerhört mycket bättre än sina företrädare. Men det skall väl inte vara avgörande för svensk politik? Moderaterna som Gorbatjovs banerförare! Det låter annorlunda ute på torgen. Det anförande som Margaretha af Ugglas höll här skulle inte alls göra sig på Norrmalmstorg. Det skulle inte bli några applåder över huvud taget. Hur skall ni ha det? Skall Litauen följa sovjetisk lag, eller hur skall landet annars befrias? Skall landet befrias över huvud taget enligt er?
Herr talman! Jag hade något svårt att följa Per Gahrton. Det är väl alldeles klart att utrikesutskottet inte på något sätt har anvisat någon väg annan än ett klart uttalat stöd för de baltiska republikernas rätt till självständighet, dvs. ett klart uttalat stöd för att det är de folkvalda parlamenten som är dessa folks legitima företrädare. Utskottet pekar nu på, vilket även moderaterna stöder sig på, att det självfallet måste komma till stånd förhandlingar. Jag vill gärna tillägga, Per Gahrton: förhandlingar, men icke under hot. Det är därför som jag inledde mitt anförande i dag med att säga att också jag tycker att vi bör mana Gorbatjov och den ryska ledningen att upphöra med blockaden, dvs. med den typ av åtgärder som i själva verket innebär en form av repressalie. Jag kan över huvud taget inte förstå hur Per Gahrton kan finna något i det jag har sagt som uttrycker särskilt stöd för Gorbatjov. I de flesta av mina anföranden, där jag har haft tillfälle att diskutera den märkliga händelseutvecklingen i öst, har jag pekat på andra faktorer. Det finns andra företrädare i kammaren som brukar tala mycket om Gorbatjov. Jag tror att han har betytt en hel del. Men vi bör lika mycket se på den historiska utvecklingen, revolten i Ungern och Tjeckoslovakien och vad Solidarnos§é har betytt för att det så småningom skulle bli perestrojka och glasnost i Sovjetunionen.

Herr talman! Det verkar som om moderaterna inte har förstått själva kärnpunkten i det här problemet. Frågan är om Litauen skall få sin självständighet på legalt sätt genom tillämpning av internationell legalitet eller som resultat av ett maktspel — det som moderaterna så försiktigt kallar förhandlingar. Det finns två legala tolkningsmöjligheter. Den ena är den litauiska, och den andra är den sovjetiska. Litauen kan då vara en självständig stat sedan 1918 som, vilket moderaterna själva skriver i betänkandet, med våld har blivit ockuperat av Sovjetunionen. Landet är en självständig stat, som i en deklaration den 11 mars i år har återtagit denna självständighet. Det är den ena möjliga legala uppfattningen i frågan, och den stöder vi i miljöpartiet. Den andra möjliga legala uppfattningen är att Litauen införlivades på ett legalt sätt med Sovjetunionen och därför är en del av Sovjetunionen och rimligen måste följa sovjetisk lag. Då måste ett eventuellt utträde ske enligt sovjetisk lag. Utskottet beskriver i detalj hur besvärligt och komplicerat det är och hur lång tid ett sådant eventuellt utträde kan ta. Skall man hålla på internationell legalitet finns utöver dessa två möjligheter ingen annan möjlighet. Däremot finns ju alltid maktspelet. Man kan strunta i lagarna, och man kan strunta i den internationella legaliteten. Man kan låta David förhandla med Goliat utan politiskt stöd. Sedan kan man fundera över hur denna självständighet skall uppnås. Det är naturligtvis både ärligt, försiktigt och avslöjande när Margaretha af Ugglas säger att utrikesutskottet inte har anvisat någon väg. Nej, utskottet har stängt minst en väg för Litauens självständighet. Men man har inte tagit på sig ansvaret att tala om för litauerna hur de i stället skall bära sig åt. Jag utgick från — och det tror jag att många gör — att man hade ställt sig på Gorbatjovs sida och förordat en tillämpning av den sovjetiska lagen. Nu får vi höra att moderaterna inte förordar en tillämpning av den sovjetiska lagen. Hur skall det då gå till? Hur skall litauerna bli fria? Detta motiverar min centrala fråga: Skall de över huvud taget bli fria? Vill moderaterna att Litauen skall bli ett självständigt land igen? Finns det några dolda överenskommelser här?
Herr talman! Det hade varit alldeles fel av Sveriges riksdag att i detalj föreskriva för Estland, Lettland och Litauen hur deras väg till självständighet skall utformas. Sverige är dock inte i dag någon kolonialmakt. När jag lyssnade på vad de höga företrädarna för dessa tre republiker sade i går, hade de mycket klart för sig — bl.a. den estniske utrikesministern hade ett utförligt program — hur vägen mot självständighet måste utformas. Det är naturligtvis i full respekt som vi skall stödja de baltiska republikernas egen väg till självständighet. Jag tycker mig ha förstått att de baltiska republikerna inte erkänner denna s.k. kvarhållandelag. Jag tycker att det verkar som om Per Gahrton fäster oerhört stort avseende vid den lagen. Det internationella samfundet kräver att förhandlingar skall tas upp. Det är det som i alla sammanhang framförs till ledarna i Moskva. De måste förhandla med de baltiska republikerna. Det är klart att det internationella samfundet stöder de baltiska republikernas rätt till självständighet. Det gör såvitt jag förstår också alla partier i den här kammaren. Frågan är hur vi praktiskt och konkret kan ge uttryck för detta stöd. Det är det jag tycker att vi måste försöka arbeta gemensamt med. Per Gahrton och miljöpartiet har fastnat för en sak: diplomatiskt erkännade. Därmed tycker jag att ni tråkigt nog visar er mindre intresserade av alla de andra praktiska, viktiga möjligheter vi har att stödja de baltiska republikerna. Det är faktiskt så, Per Gahrton, att måndagsmötena som äger rum på Norrmalmstorg är på väg att utvecklas till en plattform också för ledande baltiska företrädare att i dialog ge uttryck för sina åsikter. Det tycker jag är någonting som vi kan vara stolta över. Här gör i dag Stockholm en konstruktiv insats.

Herr talman! Det som händer i de baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen är någonting som angår oss här i Sverige mycket starkt. Det handlar om tre grannfolks väg mot sin frihet och självständighet. Det måste vara självklart för oss i Sverige att på allt sätt försöka stödja den utvecklingen; stödja den humanitärt, ekonomiskt och politiskt. Det handlar om folk som är på väg att bli våra nära samarbetspartner på alla möjliga områden. Miljöpartiet har valt att närma sig den här frågan på ett ganska formalistiskt och legalistiskt sätt. Miljöpartiets förslag till åtgärd är att Sverige omedelbart skall diplomatiskt erkänna Litauen. Det är ju det som har föranlett debatten här i dag. I en lång reservation, dessförinnan i en lång motion och i upprepade anföranden här i kammaren i dag, förbigår miljöpartiet och Per Gahrton det som trots allt är den viktiga sakfrågan, nämligen om Litauen i dag har uppnått sin fulla självständighet eller inte. Jag tycker att det är ganska märkligt att detta för miljöpartiet tydigen inte är någon viktig fråga för bedömningen av erkännandet. Det är det nämligen för oss andra. Man kan tänka sig två möjliga förklaringar till att miljöpartiet anser att vi omedelbart skall erkänna Litauen. Den ena är att man anser att Litauen har lyckats uppnå sin frihet, att Litauen är en fullt självständig stat, att Sovjetunionen inte utövar någon kontroll i Litauen. Om så vore, vore ju allt gott och väl. Då vore konflikten redan löst. Antingen tror miljöpartiet det, och är då kanske offer för något slags verklighetsflykt, eller också — och det är den andra möjliga förklaringen — inser även miljöpartiet att Litauen ännu inte har uppnått sin självständighet, att Sovjetunionen fortfarande utövar en viss kontroll i Litauen, att det är en bit kvar på vägen till en full litauisk självständighet. Ändå kräver miljöpartiet att Sverige skall påstå att Litauen har uppnått sin fulla självständighet. Miljöpartiet vill alltså att Sverige skall uttala en officiell osanning. Vi skall erkänna Litauen som en självständig stat, innan Litauen har blivit en självständig stat. Då är det inte miljöpartiet som är offer för en verklighetsförfalskning, utan man anser att Sverige skall göra sig skyldig till en verklighetsförfalskning. Jag tycker att det är detta som är den viktiga grunden för att man skall kunna ta ställning i den här frågan. Är Litauen en självständig stat eller inte? Utskottets majoritet har tvingats konstatera att Litauens självständighet ännu inte är ett faktum, att det som processen handlar om är att Litauen skall nå dit. Därför ser vi inte heller någon möjlighet att nu erkänna Litauen som en självständig nation. Så fort Litauens självständighet är ett faktum, så fort Litauen lyckats uppnå sin självständighet, skall Sverige givetvis också erkänna detta. När vi nu ännu inte, om vi gör anspråk på att hålla oss till sanningen, kan utfärda ett erkännande av Litauen som självständig nation, finns det andra sätt att ge ett politiskt stöd till utvecklingen. Det gör vi också i detta utskottsbetänkande. Vi konstaterar således att Sovjetunionens annekterande av Litauen, liksom av övriga baltiska stater, var folkrättsstridigt och skedde med våld. Vi konstaterar i betänkandet också att det de facto-erkännande som Sverige gjorde 1940 kan kritiseras på moraliska grunder, även om man kan förstå den politiska situation som rådde då detta skedde. Men — och det är kanske det viktiga — vi slår fast att detta inte får ses som ett politiskt godtagande av att de baltiska staterna införlivades med Sovjetunionen. Det är också en viktig politisk markering som vi gör. Vidare slås det vid flera tillfällen i betänkandet klart och entydigt fast att vi stöder de baltiska folkens rätt till självständighet. Sverige ställer upp på Litauens krav på självständighet. Det framgår mycket tydligt av betänkandet. Därmed är det uppenbart att Per Gahrton, när han står här i talarstolen och påstår att utskottets majoritet skulle kräva att Litauen skulle erkänna något slags legitimitet i det sovjetiska införlivandet en gång i världen, och förhandla utifrån den positionen, har ingen som helst grund för detta i det som står i utskottets betänkande. Lika litet — det har ju också Margaretha af Ugglas klargjort — har Per Gahrton någon som helst grund i utskottets betänkande för påståendet att vi tillråder att man skall utnyttja den sovjetiska kvarhållandelagen i en process mot självständighet. Vi gör ytterligare viktiga markeringar. Framför allt slår vi fast att det är den litauiska regeringen och det litauiska parlamentet som är det litauiska folkets legitima företrädare. Jag vill därmed, herr talman, påstå att vi genom det här betänkandet ger ett så starkt politiskt stöd som över huvud taget är möjligt för den litauiska självständighetsprocessen och för de övriga baltiska folkens självständighetsprocesser, med kravet att vi inte säger mer än vi kan stå för. Vi säger inte mer än vad som är sant i dag, men vi ger det fulla politiska stödet för de baltiska folkens process mot självständighet. Jag tycker att detta är viktigt att slå fast. Det Per Gahrton ägnar sig åt är en politisk desinformation, där han försöker ge intryck av att majoriteten i riksdagens utrikesutskott, och förmodli gen också majoriteten i kammaren, ställer upp på den sovjetiska linjen och skulle vara ett stöd för Gorbatjov. Om Per Gahrton lyckas med den desinformationen, skadar han de baltiska folkens intressen djupt, eftersom han nervärderar det politiska stöd som vi ger de baltiska ländernas frigörelseprocess. Han försöker desarmera våra ansträngningar att stödja de baltiska folken på deras väg mot friheten. Det verkar som om miljöpartiet de grönas eget politiska intresse av att framstå som de baltiska folkens bästa vän är viktigare än att visa det kraftfulla stöd som vi från Sverige försöker ge självständighetsprocessen i Baltikum. Det tycker jag är väldigt beklagligt. Vad som också är viktigt att säga i dag är att vårt stöd till frigörelseprocessen inte får inskränka sig till ett politiskt stöd. Vi måste också försöka ge det ett materiellt innehåll. Som också Margaretha af Ugglas påpekade tidigare, dras nu tumskruvarna åt ännu hårdare i Litauen, och konsekvenserna av blockaden märks tydligare och tydligare. Jag har tidigare här i kammaren framfört kravet att Sverige skall undersöka varje möjlighet att ge en materiell och humanitär hjälp till Litauen och vid behov också till övriga baltiska folk, för att försöka motverka de negativa konsekvenserna av blockaden. Tyvärr har det inte blivit mycket av det. Utrikesministern har tidigare här i kammaren svarat mycket undvikande på mina frågor om vad Sverige kan göra för att materiellt stödja de baltiska folken i den här situationen. Jag hoppas att man nu från utrikesledningens sida är beredd att bygga upp en ordentlig beredskap för att ge materiellt stöd till de baltiska folken och undersöker varje möjlighet att också få fram t.ex. mediciner och andra nödvändighetsvaror till i första hand Litauen. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att lindra de påfrestningar som våra grannfolk på andra sidan Östersjön nu drabbas av på grund av den hårda linjen. Som jag ser det, kan den händelseutveckling vi nu ser bara leda till en sak, nämligen att Estland, Lettland och Litauen blir självständiga nationer. Det är en utveckling som i högsta grad ligger i Sveriges intresse och som vi bör ge allt stöd vi kan. Det är viktigt att vi ställer kravet att Sovjetunionen avstår från att med våld och ekonomiska påtryckningar försöka förhindra den här processen. Det enda sättet att nå en acceptabel lösning är att upphöra med varje våldsoch tvångsaktion och sätta sig vid förhandlingsbordet för att lösa frågan om hur självständigheten skall kunna genomföras på snabbaste, smidigaste och smärtfriaste sätt för alla parter. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Mycket skall man höra osv., som bekant! Vi skulle tvingas att ansluta oss till de fem filttoffelpartiernas hycklarallians för att stödja de baltiska folken. Men när Litauens parlament den 17 mars vädjade till omvärlden om erkännande av sina självständighetsbeslut, och ni teg och gömde er bakom erkännandeprinciper som visar sig vara ihåligare än den värsta schweizerost, då svek inte ni någonting. Då stödde ni dem förstås! Men då skulle vi som i en totalitär diktatur underordna oss och hålla tyst, Prot. 1989/90:128 i någon sorts allmänt nationellt intresse. Det är inte likt Pär Granstedt att ta 23 maj 1990 till sådant maktspråk, sannerligen. Så vi skall lägga ner debatten här i Sveriges parlament, om vi har olika uppfattning — är det meningen? Om det skall vara logik i det som Pär Granstedt säger, innebär det ju att han godkänner följderna av den sovjetiska ockupationen. För om man inte godkänner följderna av den sovjetiska ockupationen, anser man ju likt litauerna själva att Litauen oavbrutet sedan 1918 har varit en självständig stat, som orättfärdigt och med våld har ockuperats under en tid. Det är vår grundinställning. Sverige har ju den unika situationen jämfört med många andra länder att man godkände denna orättfärdiga ockupation. Därför ställs det andra krav på Sverige än på vissa andra länder som inte gjorde detta olycksaliga felslut. Det ställs andra krav på Sverige att markera att man inte längre godkänner följderna. Ni vill ju inte ens gå med på ett klart uttalande från riksdagens sida om att det svenska erkännandet av den sovjetiska ockupationen inte längre äger giltighet. Hade ni i utskottet varit beredda att ta det steget, då är det inte uteslutet att vi hade kunnat mötas, Vi har argumenterat för detta. Vi har presenterat litauernas synpunkter om hur ett erkännande i flera steg skulle gå till. Men ni vill inte ens i ett klart riksdagsbeslut distansera er från följderna av erkännandet av den sovjetiska ockupationen. Pär Granstedt sade också inledningsvis att vi hakar upp oss på formalistiska och legalistiska synpunkter. Vi står på den internationella rättens grund. Vi godkänner inte att länders självständighet skall avgöras mellan parter som bedriver förhandlingar och maktspel, om det icke baseras på klart definierad internationell rätt.
Herr talman! Jag begär inte att Per Gahrton och miljöpartiet skall ansluta sig till utskottsmajoriteten. Jag har inte heller uttalat någon sådan begäran. Jag begär inte heller att miljöpartiet skall lägga ner debatten. Det vore nog en hopplös uppgift, och den vore inte ens önskvärd. Jag tycker att det är viktigt med den här debatten. Men vad jag begär är att Per Gahrton och miljöpartiet skall hålla sig till sanningen och inte tolka in någonting i utskottsmajoritetens ställningstagande som inte finns där, i synnerhet när detta tolkande får politiska konsekvenser.

Det var det som jag tog upp i mitt tidigare inlägg. I sin replik fortsatte Per Gahrton desinformationen. Per Gahrton säger att Sverige har godkänt ockupationen och införlivandet av de baltiska staterna och att utrikesutskottet nu inte vill ta avstånd från detta godkännande.

Detta klargör utskottet mycket tydligt. Ändå står Per Gahrton i talarstolen och säger att Sverige har godkänt införlivandet och att utskottet inte vill ta avstånd från det. Det är bara ytterligare ett exempel på hur Per Gahrton försöker skapa en bild av att utskottsmajoriteten inte stöder självständighetsansträngningarna, att utskottsmajoriteten inte vill ge politiskt stöd till de baltiska folken, när sanningen i stället är motsatsen, att vi på ett mycket klart och tydligt sätt ger just det stödet till självständighetsprocessen. Erkänn åtminstone det! Sedan kan vi ändå ha olika uppfattningar om vilka åtgärder man vill vidta och strida om det med blanka vapen.

Herr talman! Man får vara tacksam för mycket. Det är snällt av Pär Granstedt att han inte vill tvinga oss till tystnad. Han vill bara skriva våra manus. Men dem skriver vi själva hädanefter också. Vi håller oss till sanningen. Inte en enda lögn har kunnat påvisas i våra handlingar eller i det jag har uttalat här. Nu säger Pär Granstedt att han inte stöder den sovjetiska linjen. Men hur skall det då gå till att Litauen skall få sin självständighet? Pär Granstedt säger plötsligt att Sverige inte har godkänt införlivandet. Men i så fall, Pär Granstedt, är ju Litauen ur svensk synvinkel en självständig stat. Hur skall det kunna vara på något annat sätt? Om vi inte har godkänt införlivandet, är Litauen en självständig stat — ockuperad visserligen, dess värre, men dock en självständig stat — och då skall den självfallet behandlas som en självständig stat. Eller hur? Problemet är här att ni inte tar den internationella legaliteten på allvar och inser att ni måste välja mellan den litauiska tolkningen av legaliteten och den sövjetiska. Ni vill inte acceptera den litauiska tolkningen, som miljöpartiet stöder, men ni vill också springa ifrån att konsekvensen därav blir att man måste uppfatta det som att ni stöder den sovjetiska tolkningen. Ni tycker att det blir för jobbigt. Ni blev chockade i utskottet, när ni insåg hur den sovjetiska utträdeslagen är. Jag hoppas verkligen att regeringspartiets företrädare också berättar hur de ser på den sovjetiska utträdeslagen. Vi angriper er därför att ni inte vill ta ställning till en besvärlig problematik. Ingen har sagt att den är lätt, om man tar internationell legalitet på allvar, och det gör vi inte av några formalistiska skäl. För små stater är den internationella legaliteten det absolut säkraste skyddet. Faller respekten för internationell legalitet samman, då har små stater ingen chans. Sedan vädjar Pär Granstedt om att vi i alla fall av en mängd vackra skrivningar skall förstå att trots alla dessa motsägelser, trots att ni inte vill erkänna vare sig den litauiska eller den sovjetiska linjen, vill ni i alla fall på något annat sätt, som ni inte närmare har beskrivit, att Litauen skall kunna tråckla sig fram till självständighet. Ni har inte anvisat någon väg, varken den litauiska eller den sovjetiska. Vilken är den centerpartistiska vägen till Litauens frihet? Ni vill att vi trots detta skall acceptera att ni faktiskt vill att Litauen skall bli självständigt. Men det är inte så säkert att vi kan lita på det. Ni ingår i en fempartiallians som inte visar så stor respekt för små staters självständighet och som gärna ser att små stater tillhör stora förbundsstater, eller hur? Därför har man anledning att vara litet misstänksam på den punkten.
Herr talman! Jag skall inte heller försöka mig på att skriva Per Gahrtons manus. Mitt krav har enbart gällt att Per Gahrton skall hålla sig till sanningen, och det är inte ett uttryck för någon censurvilja. Nu påstår Per Gahrton att han gör det, men jag kan bara konstatera att han här i dag har påstått att utskottet har krävt att Litauen självt skall godkänna det litauiska införlivandet i Sovjetunionen och ha det som utgångspunkt för en självständighetsprocess. Något sådant påstås inte någonstans i utskottsbetänkandet. Ändå påstår Per Gahrton att vi har framfört den uppfattningen, och det är alltså en osanning. Per Gahrton säger vidare att vi har anvisat att man skall använda sig av den sovjetiska kvarhållandelagen för att klara vägen till självständighet. Det står inte heller någonstans i betänkandet. Också detta är alltså en osanning från Per Gahrtons sida. Per Gahrton påstår att Sverige har godkänt, i politisk mening, Sovjetunionens införlivande av de baltiska staterna och att utskottet inte tar avstånd från detta. I utskottets betänkande, på s. 8, står det: ”Det bör dock framhållas att de svenska åtgärderna endast utgick från vid den tiden faktiskt rådande förhållanden och inte innebar något politiskt godtagande av införlivandet.” Också där far alltså Per Gahrton med osanning. Till råga på allt får vi nu höra att utskottsmajoriteten egentligen inte vill att de baltiska staterna skall bli självständiga, trots att det vid upprepade tillfällen i detta betänkande sägs att vi stöder de baltiska folkens rätt till självbestämmande. Ytterligare en osanning från Per Gahrtons sida. Det är detta som sammantaget blir en målmedveten desinformation för att ge intryck av att den svenska riksdagen inte stöder de baltiska folkens rätt till självbestämmande och inte stöder processen till självbestämmande. Därmed, det vill jag hävda igen, står Per Gahrton — uppenbarligen av något slags inrikespolitiska skäl — för en linje som skadar de baltiska folkens intresse. Det är viktigt att den svenska riksdagens stöd till de baltiska folkens självständighetsprocess ständigt kommer fram, Det är viktigt för utvecklingen i Baltikum. Därför är det allvarligt när en politiker som Per Gahrton försöker sabotera den processen genom en medveten desinformation,

Herr talman! Efter en lång tid i ofrihet och förtryck håller de baltiska folken på att återerövra sin frihet och sitt självbestämmande. Det är ett resultat i första hand av deras egen uthålliga och hängivna kamp mot förtryck från olika håll. Det får, herr talman, inte råda något som helst tvivel om var vi i Sveriges riksdag och det svenska folket står i denna kamp. Politiskt, moraliskt och ekonomiskt skall vi stödja de baltiska folkens rätt till självbestämmande och självständighet. Nu har man kunnat hålla demokratiska val. Den viktigaste frågan har varit självständigheten. Först ut på plan att begära sin självständighet har Litauen varit. Det har av och till i debatten framförts kritik mot litauernas sätt att driva sitt krav: man har haft för bråttom, drivit det odiplomatiskt och otaktiskt. Jag tycker att det finns anledning att säga att det nog inte ankommer på oss att döma i den frågan. Vi skall endast klart och entydigt uttala vårt stöd för litauernas rättmätiga krav. Att kräva respekt för ett folks rätt till självständighet är inte inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Det får tvärtom anses följa av folkrättens grundsatser att ett land har rätt till sitt eget självbestämmande och sin egen självständighet. Litauens premiärminister kräver politiskt stöd, betonar Per Gahrton. Det är alldeles riktigt, och ett sådant skall vi ge. Det stödet skall hon och andra litauer få. Det kan ges på många olika sätt. Det kan ges i form av ekonomiskt stöd. Vi har här i riksdagen beslutat att ge ett sådant, och jag känner otåligheten stiga med tanke på att det går så trögt att materialisera detta ekonomiska stöd i faktiska projekt och överenskommelser med litauerna och de andra baltiska folken. Vidare kan vi utvidga kontakterna på politisk nivå — personkontakter i olika riktningar och på olika nivåer. Folkpartiet har därför skrivit till vår egen talman och föreslagit att de baltiska parlamentens talmän skall inbjudas till Sverige och att en delegation från Sveriges riksdag skall bege sig på resa i de baltiska länderna. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse som vi nu kan hälsa ledningen för de baltiska parlamenten välkomna hit under de närmaste dagarna. Utskottet har i sitt betänkande understrukit två andra sidor av detta politiska stöd. Den ena är det klara uttalandet för Helsingforsdokumentet som den legala grunden för att lösa den här konflikten. Vad utskottet säger är att det får anses strida mot Helsingforsdokumentet att utöva det hot och de ekonomiska påtryckningar mot Litauen som Sovjet gjort sig skyldigt till. Därmed har utrikesutskottet — och så småningom Sveriges riksdag — medverkat till att det viktiga ”mottryck” mot Sovjetunionen och mot Moskvaledningen, som Per Gahrton har talat om, kommer till stånd. Både Margaretha af Ugglas och Pär Granstedt har redan tydligt strukit under att utskottsmajoriteten ingalunda erkänner Sovjetunionens lagar för utträde ur unionen. Det regelsystemet är snarare till för att förhindra ett utträde, och det är därför självklart att vi inte kan godta det vare sig tyst eller aktivt. Tvärtom måste vi aktivt motverka att det läggs till grund för den här diskussionen. Vilken ordning skall då gälla? frågar Per Gahrton. Helsingforsavtalet! är svaret. Där regleras hur gränser erkänns och hur gränser kan ändras. Det kallar Per Gahrton för maktspel. I min tolkning är det tvärtom ett skydd för de små nationernas självständighet och rätt att kräva sitt självbestämmande. Per Gahrton säger att det i den här konflikten finns bara två alternativ: den sovjetiska lagen eller det litauiska kravet. Om det skulle vara riktigt är det alldeles klart att utrikesutskottet entydigt ställer sig på litauernas sida, Prot. 1989/90:128 när vi kräver att förhandlingarna skall ske på basis av det litauiska folkets 23 maj 1990 rätt till självbestämmande. Den andra viktiga markering som utrikesutskottet gör för politiskt stöd är att man klart och entydigt uttalar att parlamentet i Litauen utgör den legitima företrädaren för detta folk. Det är viktigt att det sägs av Sveriges riksdag, och klarare och mer entydigt kan man knappast uttala sitt politiska stöd. De här olika markeringarna — tillsammans med det uttalande som gjorts av regeringen efter hörande av utrikesnämnden och i vilket Sverige kraftigt protesterat mot Moskvas agerande mot Litauen — är ett entydigare och klarare ställningstagande för Litauens rätt än något annat lands regering och parlament har gjort. Det låter på Per Gahrton i den här debatten som om Litauen skulle vara självständigt, om Sverige bara gjorde en annan juridisk tolkning av läget och av folkrätten. Pär Granstedt har ju förklarat varför det inte förhåller sig på det viset. Per Gahrton skulle vilja svinga något slags trollspö, som förverkligade det läge som vi alla önskar vore för handen. Men trollspön ingår nu dess värre inte bland de utrikespolitiska instrumenten, och därför får vi hålla oss till vad som faktiskt är läget. Låt mig summera: Politiskt stöder vi Litauen.

Vi befinner oss i en process, och det är alldeles klart att det finns bara en utgång av den processen, nämligen att Litauen och de andra baltiska staterna så småningom får sin självständighet. Frågan är inte om utan när också det diplomatiska erkännandet skall komma.

Herr talman! Ingemar Eliasson tar avstånd från den kritik som riktats mot litauernas sätt att driva den här frågan. Det tycker jag är bra. Men ni dömer ju själva ut deras sätt att driva frågan, eftersom ni underkänner deras beslut att betrakta Litauen som en självständig stat. När jag sade detta uttalade jag enligt talaren före Ingemar Eliasson en lögn. Exakt så har inte Ingemar Eliasson uttryckt sig, utan det är jag som drar en slutsats av vad Ingemar Eliasson sagt. Det måste väl ändå vara tillåtet i en debatt. Att man trots vädjan den 17 mars inte erkänner Litauen som en självständig stat måste väl ändå innebära en kritik mot Litauen. Det innebär att man underkänner litauernas egen uppfattning att Litauen är en självständig stat sedan 1918. Det ansvaret kan man väl ändå inte smita ifrån. Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar, och det är ju vad ni försöker göra i det här fallet. Herr talman! Inte i någon annan fråga har jag varit så olycklig över att mitt parti har stått ensamt. Det kan förekomma fall — det gäller alla partier — då man tycker att det är ganska bra att vara ensam och få profilera sig. Det har inte varit vår önskan i denna fråga. Dessutom blev jag helt överrumplad — 31 jag hade aldrig kunnat ana att det skulle bli så. Framför allt gäller det folkpartiet. Jag kan inte fatta att ett parti med så många aktiva förespråkare för de baltiska folken, ett parti som långt innan de flesta av oss andra förstod vad det egentligen handlade om stödde balternas sak, när det verkligen kommer till kritan kryper in bakom utrikesnämndens lyckta dörrar och gör upp med alla de andra. Det är obegripligt, fullständigt obegripligt, och min besvikelse är verkligen djup och äkta. Man kommer inte ifrån grundfrågan, och det här blir väl snart tjatigt: Ni måste bestämma er! Är Litauen i dag en sovjetrepublik eller ej? Om den är det, skall ni väl inte uppmana litauerna att bryta mot den sovjetiska lagen. Om Litauen inte är en sovjetisk republik, vad är litauerna då? Är de inte då en självständig stat, såsom de själva hävdar? Om de är en självständig stat, varför skall ni då diskriminera dem och inte behandla dem som en självständig stat? Det är den värsta sortens diskriminering att just de inte skall bli behandlade som en självständig stat, vilket ni i så fall tycker att de är. De kan väl ändå inte vara något annat än antingen en självständig stat eller en sovjetrepublik. Om de är någonting annat, vad är de i så fall, Ingemar Eliasson?
Herr talman! Det är alldeles sant som Per Gahrton säger att folkpartiet länge och intensivt har upprätthållit kontakterna med de baltiska folken. Vi har önskat och arbetat för att de skulle återfå sin självständighet. Vår glädje är äkta och ogrumlad när vi nu ser att de är på väg mot denna självständighet och frihet. Vi dömer därför ingalunda ut deras beslut att kräva självständighet. Tvärtom: Vi stöder det. Det kan vi göra på många sätt, men jag skall inte upprepa dem. Vad vi nu är inne i är en process, som vi hoppas leder över i en förhandling, som i sin tur bara kan ha en utgång, nämligen att man erkänner Litauens rätt, också från Moskvas sida, att utträda ur unionien och bli en självständig stat. Men det är, Per Gahrton, inte vi som är förhandlingsmotpart. Vi är tvärtom en del av litauernas supporterskara, som på olika sätt försöker skapa det politiska stöd runt om i världen som litauerna behöver för att bli framgångsrika i sina krav i Moskva på rätten till självständighet. När litauerna varit tillräckligt framgångsrika, dvs, kan anses ha kontroll över sitt territorium och över samhällsfunktionerna, då kan vi konstatera detta faktum och utfärda det diplomatiska erkännandet, som är en juridisk process. Den politiska ståndpunkten är redan klar; vi stöder Litauen. Den juridiska frågan kvarstår, och den arbetar vi med efter hand och hoppas snart kunna finna att vi även diplomatiskt kan erkänna Litauen.

Herr talman! Det här förloppet kan bara ha en utgång, säger Ingemar Eliasson om och om igen. Ja, tänk om det vore så enkelt! Tänk om man kunde vara säker på det! Det där är verkligen att två sina händer: ”Det kan bara ha en utgång. Det spelar ingen roll vad vi gör här i Sverige. Svensk politik har inte tillgång till något trollspö. Det är inte vi som kan fixa Litauens självständighet. Vad spelar det egentligen för roll vad vi gör i lilla Sverige?” Nej, vi har inget trollspö. Men Sverige har en strategisk roll. Vi är det stora nordiska grannlandet dit många balter flydde. Vi fattade det felaktiga beslutet att erkänna den sovjetiska ockupationen. Vi ligger nära Litauen, vi är ett neutralt land. Vad Sverige gör är av ovanligt stor betydelse i just detta sammanhang. Om vi hade erkänt att Litauens självständighetskrav var i enlighet med internationell rätt, så hade det haft stor betydelse; hur stor kan vi inte veta. Att vi kan veta att allting går bra i alla fall — det skulle jag däremot definitivt inte vilja skriva under på. Här kommer nu att ske en lång och utdragen process, och den medverkar ni till. Nu ljuger jag enligt Pär Granstedt, eftersom jag drar konklusioner av vad ni i praktiken gör trots att ni inte har sagt det. Det kommer alltså att bli en lång och utdragen process. Det pyr hela tiden. Röda armén finns där, skärmytslingar kommer att uppstå, det blir friktioner, det blir slagsmål osv. Detta skall pågå år efter år. Det är ett underverk om inte den litauiska situationen kommer att utvecklas till en armenisk eller georgisk situation — eller någonting ännu värre. Hur kan Ingemar Eliasson veta att det kommer att gå bra? Nu kommer han i och för sig inte att vara kvar här i riksdagen för att stå till svars för den spådomen — så snabbt går det väl ändå inte åt pipan. Jag tycker att det är väldigt magstarkt att ta på sig ansvaret för en sådan spådom — att det bara kan ha en utgång. Det kan det definitivt inte alls, det kan gå mycket illa. Vi ser ju vilket enormt tryck man lägger på litauerna, efter hand som man i Moskva upptäcker hur blygsamt stödet faktiskt ändå är i de avseenden som Moskva anser vara strategiskt viktiga, nämligen de politiska avseendena. Man tvingar det litauiska parlamentet, man pressar litauerna att ta tillbaka lag efter lag. Tänk om de måste ta tillbaka självständighetsförklaringen också! Vad gör Ingemar Eliasson då? Då blir ju allting mycket lugnare. Är ni nöjda och glada då? Jag tycker att det skulle vara en stor tragedi, och jag skulle inte våga ta så stora ord i min mun som Ingemar Eliasson. Det kan gå åt pipan också.
Herr talman! Moskva — sovjetledningen — måste inse att det bara finns en utgång, att det inte går att kväva och kväsa litauernas frihetssträvan och rätt till självständighet. Det kan ta lång tid, det kan innebära mycken kamp och kanske också mycken blodspillan. Men det finns bara en utgång i den meningen att varje folk måste ha rätt till sitt självbestämmande. Det är inte fråga om någon spådom, utan det är fråga om att försöka inpränta denna internationella rätt och denna anständighet också i Moskva, på det sätt som vi kan förmå från ett litet land som är så beroende av att denna internationella rätt respekteras. Får jag korrigera ett fundamentalt misstag som Per Gahrton gör, nämligen att vi inte skulle ha erkänt att Litauens krav på självständighet vilar på legal grund. Vi har tvärtom gång på gång betonat att litauernas krav på självständighet står i överensstämmelse med internationell rätt. Och det är just på denna internationella rätts grund som förhandlingarna och samtalen mellan Vilnius och Moskva måste föras. Jag tror också att det nog spelar ganska stor roll vad Sverige gör i det här sammanhanget. Och det är just därför som vi skall uttala vårt politiska stöd, bedriva opinion för litauernas rätt, ge dem moraliskt och ekonomiskt stöd. Men det är ett misstag att tro att detta skall och bör blandas samman med det diplomatiska erkännandet. Det skall inte användas för att uttala politiska antipatier och sympatier. Det är en juridisk process där vi erkänner stater oberoende av om vi sympatiserar med staternas regeringar eller parlament eller ej. Här har vi en stat i blivande, vars folks kamp för självbestämmande vi i högsta grad sympatiserar med. Men det diplomatiska erkännandet kan inte komma förrän det enligt den folkrätt som vi tillämpar är alldeles klart att staten har kontroll över sitt eget territorium och sina egna samhällsfunktioner. Vi hoppas, och arbetar för, att detta läge snart skall vara för handen.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara ta tillfället i akt att fråga Ingemar Eliasson om han inte möjligen något mer kan precisera när detta berömda när skall inträffa. När kan litauerna vänta sig att det svenska erkännandet kommer? Det var ändå ett ganska storslaget löfte som Ingemar Eliasson gav när han i utrikesdebatten slog fast att det inte var fråga om om utan om när, ett löfte som skapat en hel del förväntningar. Handlar det om månader, handlar det om år, handlar det om fem eller tio år? Finns det någon möjlighet för Ingemar Eliasson att ge litauerna en liten vägledning om ungefär när man skulle kunna tänka sig att detta svenska erkännande skall komma?
Herr talman! Nej, jag kan inte ge litauerna den vägledningen. Det vore verkligen övermaga. Jag kan bara lova att jag och folkpartiet — och jag hoppas hela Sveriges riksdag — skall arbeta för att göra den väntan så kort som möjligt.

Herr talman! Dagens SfU-betänkande behandlar utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar. Hanteringen av detta utbildningsarvode skall flyttas från UHÄ till studiestödsmyndigheterna. : Därvidlag finns inga meningsskiljaktigheter. Att jag har begärt ordet beror på att jag i en motion berör uteblivet utbildningsarvode. Fram till hösten 1983 utgick utbildningsarvode till studerande vid handelsoch kontorslärarlinjen och vid industrioch hantverkslärarlinjen samt till vissa studerande på vårdlärarlinjen. Av besparingsskäl togs utbildningsarvodet bort vid dessa utbildningar hösten 1983. Varningar höjdes för att detta skulle innebära rekryteringssvårigheter — och så blev ju också fallet. I juli 1987 återinfördes utbildningsarvodet på industrioch hantverkslärarlinjen, och ett år senare även på de två andra linjerna. Under den period då utbildningsarvodet inte utgick, blev många studerande tvungna att finansiera sina studier med studielån. I dag måste dessa lärare återbetala studieskulder som lärare som utbildade sig före resp. efter perioden utan utbildningsarvode inte behövt ådra sig. Av rättviseskäl bör dessa lärare medges befrielse från återbetalningsskyldigheten. Vi har föreslagit att regeringen skall låta utreda hur det skall kunna ske. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande 23. Frågan gäller antalet elever på vissa lärarutbildningar under en period då inget utbildningsarvode utgick. Utbildningsarvodet till elever på vårdlärarlinjen, industrioch hantverkslärarlinjen och handelsoch kontorslärarlinjen avskaffades den 1 juli 1983. Elever som redan påbörjat utbildningen fick dock behålla det. Rekryteringen till linjerna försämrades därefter, och man beslöt återinföra arvodet — På industrioch hantverkslärarlinjen den 1 juli 1987, på övriga två linjer ett år senare. Enligt UHÄ var antalet årsstudieplatser under den aktuella perioden ca 5 100. Av dessa platser var i genomsnitt ca 75 90 belagda, dvs. drygt 3 800 elever blev utan utbildningsarvode. Vi i miljöpartiet anser att de berörda lärarkategorierna bör kompenseras. Därför bör regeringen utreda hur en sådan kompensation skall utformas.

Herr talman! Som vi har hört behandlas i det här betänkandet de utbildningsarvoden som utgår på vissa linjer. I propositionen föreslås att utbildningsarvodena skall infogas bland de övriga studiestöden, att studiestödslagens bestämmelser skall gälla för dem och att hanteringen skall föras över till studiestödsmyndigheterna. Eftersom samma regler skall gälla för utbildningsarvodena som för andra studiestöd förbättras utbildningsarvodet i viss mån: Man får behålla det under sjukdom, det blir pensionsoch semesterlönegrundande, osv. I den reservation som har berörts föreslås att man skall kompensera för viss tid när utbildningsarvode inte utgick. Utskottet menar att det är felaktigt att göra på det sättet. Man har vissa bestämda regler vid vissa bestämda tidpunkter, och det kan få oanade konsekvenser om man i efterhand går in och kompenserar varje gång man företar en förändring. Jag kan bara ställa en enkel fråga: Hur gör vi med dem som tidigare hade utbildningsarvode som inte var pensionsoch semesterlönegrundande? I det här betänkandet föreslår vi ju en förbättring och en förstärkning, men vi framlägger inget förslag om att vi skall kompensera dem som haft utbildningsarvode utan de nu föreslagna förbättringarna. Det skulle också uppstå andra problem inom studiestödsområdet. Vad händer t.ex. med den som får avslag på en ansökan om vuxenstudiestöd när det totalt sett i landet blir pengar över? Skall den personen kompenseras? Den föreslagna principen skulle alltså få mycket omfattande konsekvenser. Visserligen vill folkpartiet och miljöpartiet enligt sin gemensamma reservation ha till stånd en utredning, men den utredningen skulle bara gälla hur kompensationen skulle utformas, inte om någon kompensation skall utgå.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

Herr talman! Jag skall inleda mitt anförande med att citera en socialdemokrat. Citatet är hämtat från statsministerns anförande inför kammarens ledamöter den 7 mars i år. Statsministern sade då bl.a. följande: ”Sveriges ekonomi står inför allvarliga problem. Inflationen är alltför snabb, medan tillväxten och sparandet ligger på en låg nivå. Denna utveckling innebär stora risker för framtiden. — — —- —-—-- Den nödvändiga stabiliseringen av ekonomin bör därför i ökad utsträckning åstadkommas med finanspolitiska medel. —-—-- Dessutom krävs långsiktigt verkande insatser för att förbättra produktivitet och tillväxt. En stram ekonomisk politik är nödvändig för att underbygga de ansträngningar som samtidigt görs i syfte att dämpa de nominella löneökningarna. Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas andra politiska krav.” Så långt statsministern. Det som jag nu har citerat kan vi moderater ställa oss bakom. Skillnaden mellan mitt parti och socialdemokraterna är att vi också går från ord till handling. Nog måste det tyckas märkligt att regeringen samtidigt som man gör dessa uttalanden i handling gör någonting helt annat: Man pytsar ut nästan 21 milj.kr., och det på lösa grunder. Man anslår 10,8 milj.kr. till studieförbunden för att dessa skall anordna en särskild studiekampanj för invandrare inför valet 1991. Vidare skall studieförbunden med studiecirkelns hjälp förnya den offentliga sektorn till en kostnad av 10 milj.kr. Herr talman! Det är viktigt att invandrare med rösträtt får så mycket information om vårt valsystem och om de politiska partiernas olika program att de finner det meningsfullt att delta i valen. Enligt vår uppfattning väljer regeringen fel metod för att stimulera till ett ökat valdeltagande. Vi anser att det är de politiska partierna som skall informera om de olika alternativen inför allmänna val. Jag vill i det sammanhanget påpeka att de politiska partierna erhåller 12,4 milj.kr. för detta ändamål. Inför valet 1988 lade regeringen fram ett förslag med liknande innehåll. Erfarenheten från verksamheten den gången är inte direkt lysande. Och jag vill fråga Ingvar Jonsson: Vad är det som talar för att det studieförbund som de tre senaste åren redovisat en hög andel studietimmar från ämnesgruppen ”samhällkunskap, information” är bäst skickat att genomföra en studiekampanj om vårt valsystem eller om den politik de olika partierna företräder? Vi har, än så länge, begåvats med två civilministrar sedan valet 1982 som har försökt att förnya den offentliga sektorn, Bo Holmberg och Bengt K Å Johansson. Det som dessa herrar har lyckats åstadkomma hittills är ganska magert. Det enda som jag på rak arm kan komma på är att de har bytt namn på den offentliga sektorn till den gemensamma sektorn. Det som inte de har klarat av skall nu studieförbunden tillsammans med brukarna och de anställda i offentliga sektorn klara av. Det får kosta 10 milj.kr. under två år. Den offentliga sektorns problem måste lösas med andra medel än studiesatsningar i studiecirkelform. Skall den offentliga sektorn förnyas, och det behövs, krävs det mer konkreta åtgärder, bl.a. genom att enskilda alternativ och konkurrens tillåts. Jag vill slutligen ställa ytterligare en fråga till Ingvar Jonsson. I propositionen med förslag om tilläggsbudget II för budgetåret 1989/90 står på s. 31 följande att läsa: ”Studierna skall främst vända sig till brukarna av samhällets service och personal som arbetar på fältet inom barnoch äldreomsorg, hälsooch sjukvård, skola, fritid, trafik, miljö, polisväsende m.fl.

Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Jag vill starta med att yrka bifall till reservation 2 och 3. Som vi hörde av föregående talare gäller det dels bidrag till studieförbunden inför valet, dels bidrag till studiecirklar för att förändra, förbättra och förnya den offentliga sektorn. När det gäller den första frågan, bidrag till studieförbunden i syfte att öka invandrarnas valdeltagande i landstingsoch kommunalvalen, anser självfallet också vi att det är viktigt att bryta den nedåtgående trenden i fråga om invandrares valdeltagande. Vi tror emellertid inte att detta kan uppnås genom att man avsätter drygt 10 miljoner för att ge möjligheter att starta studiecirklar om detta. Vår grundläggande inställning är att detta är politiska partiers ansvar, det ingår i deras ansvar att också engagera, entusiasmera och söka upp invandrare och på så vis motivera dem att deltaga i valet. Vi menar att det, om det är nödvändigt med någon utökning utöver de 12,4 miljoner som redan finns, är partierna som skall ha pengarna. Invandrare skall inte i detta fall särbehandlas, utan det måste, som jag sade, ingå i partiernas ordinarie verksamhet. Vi tror att förslaget om studiebidrag till studiecirklar för att förändra den offentliga sektorn är ett nödförslag. Det är någonting man tillgriper när man ser att det är kris på väg och man inpå skinnet upplever att det är någonting som måste förnyas och förändras. Då tar man till denna lösning, att problemet säkert kan hjälpas upp med studiecirklar. Vi tror inte på detta, utan vi tror att man först måste förändra regelsystemet, det som i dag står som hinder för förändring och förnyelse av den offentliga sektorn. Till detta kommer många förordningar, regler och lagar som den socialdemokratiska regeringen och riksdagen har fattat beslut om och sagt att så skall det vara. En del av detta är t.ex. de lagkomplex, s.k. Lex pysslingen, som gör att man inte har möjlighet att starta sådana barndaghem. En annan del av detta är att Dagmarreglerna, så länge de finns, också kan vara ett hinder för en verklig förnyelse och förändring av den offentliga sektorn. Med detta, herr talman, ber jag som sagt att få yrka bifall till våra reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Regeringen har i tilläggsbudget II bl.a. föreslagit medel dels för en studiekampanj för invandrare inför valet 1991, dels till studiecirklar om den offentliga sektorn. Låt mig först beträffande studiekampanjen för invandrare inför valet säga att jag anser att det är mycket viktigt att ge ökade möjligheter för invandrarna att inför valet bli delaktiga i den svenska samhällsdebatten. Jag tror också att ökade kunskaper om det svenska samhället leder till ett ökat valdeltagande. Då utskottsmajoriteten anser det angeläget att förbättra invandrarnas valdeltagande och då erfarenheterna från motsvarande studiekampanj inför 1988 års val är positiva, tillstyrks regeringens förslag. Låt mig sedan beträffande förslaget om särskilt stöd för studiecirklar om den offentliga sektorn säga att dessa studier säkert kommer att stimulera många till att delta i det viktiga förnyelsearbete som pågår. Jag tyckte att det fanns en inkonsekvens i Ulf Melins resonemang. Han sade först att det inte är rätt metod att studera för att se hur förnyelsen skall gå till, och sedan avkrävde han besked i frågan om man tänker följa de olika uppslag som kommer fram genom studieverksamheten. Naturligtvis skall de diskussioner som sker följas upp i en diskussion om hur vi skall förbättra den offentliga sektorn. Sedan anför Ulf Melin ekonomiska skäl för att inte satsa dessa miljoner. Jag tycker att det ändå är mycket väl motiverat att satsa några miljoner på demokrati och på utveckling i samhället. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag. Utskottet ser däremot inga skäl till att modifiera bidragsreglerna för denna verksamhet, något som föreslås i centermotionen. Herr talman! I övrigt måste jag säga att jag har svårt att förstå vad som styr moderaternas och folkpartiets vilja att säga nej till de båda föreslagna studiesatsningarna. Vad Ulf Melin och Margitta Edgren säger är ju anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att det kommer från politiker som arbetar med utbildningsfrågor. Det ni säger är egentligen att studier i samhällskunskap är mindre värdefullt än partiernas information för invandrarnas möjlighet att ta ställning i valet.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
Herr talman! Jag begärde replik eftersom Ingvar Johnsson började med att säga precis det som egentligen är det mest anmärkningsvärda, nämligen att det är inför valet som man skall anslå 10,8 miljoner för att invandrare skall få valinformation. Detta skiljer sig från den uppfattning jag som folkpartist har, nämligen att informationen skall komma mellan valen, hela tiden. Man skall enligt min mening engagera och få in även invandrare i det vanliga politiska arbetet och inte göra en drive just månaderna eller halvåret före ett val. Där ligger den grundläggande skillnaden mellan oss. Det skall ske hela tiden, och detta bör och skall ingå i det politiska arbetets grundläggande delar. Ingvar Johnsson frågade om bidraget till studiecirklar om förnyelse av den offentliga sektorn. Den förnyelsen är en lika stor angelägenhet för folkpartiet som för socialdemokraterna, och det är en fråga som vi mycket intensivt arbetar med, både inom partiet och utåtriktat. Men vi förutsätter att alla studieförbund som har samhällsinriktade kurser tar upp dessa frågor. I dag får studieförbunden tillsammans en miljard ur statsbudgeten. Skulle då inte även dessa kurser kunna rymmas inom studieförbundens normala verksamhetsområde? Ingvar Johnsson frågade också om vi inte ansåg att det var viktigt att invandrare skolas i demokrati. Självfallet anser vi det. Men detta uppnår man inte genom att ge ett bidrag på 5 miljoner i två år, utan det uppnår man genom att se till att det i de läroplaner som används och i det långsiktiga arbete som påbörjas när människor kommer hit första gången finns inskolning i demokrati. Det är ingenting som man kan plocka ut och påstå att det går att åstadkomma med pengar, med 10 miljoner på två år.
Herr talman! Ingvar Johnsson tror att moderata samlingspartiet inte värnar om kvalitet i utbildningen. Jag rekommenderar honom att läsa en del av våra motioner, i vilka vi ofta betonar kvaliteten när det gäller just utbildningen. I fråga om de två ärenden vi här diskuterar i dag är det ju precis som Margitta Edgren säger, att man egentligen slänger ut ett antal miljoner, 21 milj.kr., för ganska lösa boliner. Och märk väl att detta gäller för årets budgetanslag. Om man hade varit förutseende hade man naturligtvis föreslagit detta för ett år sedan. Kriterierna för att kunna få dessa pengar är att studieförbunden undervisar i ämnet samhällskunskap. Men det är ju inget som säger att just dessa studieförbund är speciellt bra på att informera väljarna om de olika politiska partiernas program. Det finns ju trots allt studieförbund som har en annan inriktning, som inte kommer att få av dessa pengar. Vad det är fråga om är ett förtäckt partistöd och ingenting annat. När det gäller den andra delen av betänkandet, förnyelsen av den offentliga sektorn, säger Ingvar Johnsson att man skall stimulera de anställda till att komma med förslag. På denna punkt anser jag att jag är logisk, medan Ingvar Johnsson och socialdemokraterna är ganska ologiska. Socialdemokraterna kommer ju nämligen när förslag lämnas, som t.ex. i det fall jag tog upp om barnstugan där de anställda kom överens om att kanske ta över verksamheten själva, att säga nej. Ni säger alltid nej när man kommer med alternativ om det så är Pysslingdaghem eller Dagmarreform. Man kan räkna upp ganska många olika områden inom den offentliga sektorn. Det här handlar om att man kommer att föra något slags teoretiskt resonemang, och när man väl kommer fram upptäcker man att det skall ge något resultat. Men då sitter socialdemokraterna i Stockholm och säger blankt nej, det är precis så det kommer att gå till.
Herr talman! Jag vill först säga följande till Margitta Edgren. Hon säger att det är viktigt och bra med möjlighet till studier i samhällskunskap inte bara under valår utan också under andra år. Jag kanske missminner mig, men jag har aldrig sett något folkpartiförslag om ökade satsningar på samhällskunskap under åren mellan valen. Däremot har vi här i kammaren ganska ofta diskuterat varför folkpartiet föreslår lägre anslag till studieförbunden, även om det inte precis har varit så under det senaste året. Det är bara ett par timmar sedan vi här i riksdagen fattade beslut om målen för invandrarpolitiken, Margitta Edgren. Vi var överens om att dessa mål kan sammanfattas i orden jämlikhet, valfrihet och samverkan. När moderaterna och folkpartisterna inte vill ge invandrarna de här möjligheterna till studier i samhällskunskap inför valet tycker jag nog inte riktigt att de bidrar till att förverkliga de målen. Det som är konstigt med det Ulf Melin säger är att ni moderater ofta talar om kunskapens betydelse, men mycket ofta, i varje fall när vi diskuterar vuxenutbildning, vill ni att man skall satsa mindre just på sådant som ger människor kunskap. Varför skulle det inte vara viktigt att anordna bredare och mera allmänna studier i samhällskunskap inför valet, och inte bara lita till partiernas information? Herr talman! Jag tror att skon klämmer så att säga när det gäller den fråga som Ulf Melin kom in på i slutet av sitt anförande. Ulf Melin antyder att denna ökade kunskap skulle var någonting som skulle gynna det socialdemokratiska partiet. Det låter på Ulf Melin som att han tror att det skulle missgynna hans parti att sprida kunskaper bland invandrarna. Jag kan tro att det också förhåller sig så. Men det får inte hindra oss att se till att invandrarna får goda möjligheter att skaffa sig kunskaper.
Herr talman! Valfläsk, det är vad det handlar om! Ingvar Johnsson vill mena, att då vi i folkpartiet i riksdagen inte söker mer pengar för politiska partier, skulle detta innebära att vi inte arbetar för invandrares rättigheter. Det är en helt ologisk och felaktig slutsats. Jag menar att detta, och det står jag för, ingår i folkpartiets prioriteringar varje år vid fördelningen av de pengar som folkpartiet som politiskt parti får i stöd från riksdag och från kommuner. Det gäller varje år, inte bara valår. Där finns den avgörande skillnanden mellan Ingvar Johnssons uppfattning och min uppfattning.
Herr talman! Det viktigaste för oss moderater är ändå att man i utskottets betänkande föreslår att det politiska partierna skall få ett särskilt anslag på 12,4 milj.kr. för att just bedriva politisk information till invandrarna. Det får man, och det tycker vi räcker. Det är de politiska partierna som skall ha denna uppgift. Det är vår uppgift i en demokrati. Det finns nog anledning att ifrågasätta den verksamhet som bedrevs år 1988. Ingvar Johnsson säger att den var positiv. Regeringen sträcker sig så pass långt att den säger att verksamheten var tillfredsställande. Då kan man börja ana ugglor i mossen. Om man ser till den uppföljning som gjordes finns det mycket att anmärka på. Det är klart att man kan kritisera oss moderater för att vårt förslag till anslag för vuxenutbildningen ligger på lägre nivå. Jag valde att i mitt tidigare anförande citera det statsministern sade i vårens regeringsförklaring. Där talar han just om att man måste föra en stramare ekonomisk politik. Men det socialdemokraterna gör är att de skickar ut andra signaler samtidigt. Helt plötsligt finns det ett antal miljoner kronor som man bara kan pytsa i väg på ganska lösa boliner. Det tycker jag är felaktigt. Sedan kan jag bara konstatera, herr talman, att Ingvar Johnsson inte har förklarat hur långt socialdemokraterna nu är beredda att gå om de som använder den offentliga sektorn, och de som är anställda i den, vill förnya denna genom exempelvis enskilda alternativ. Man skulle t.ex. kunna tillåta ökad konkurrens m.m. Kommer ni att tillåta detta, eller kommer ni inte att göra det?
Herr talman! Margitta Edgren sade att vi skulle vara emot invandrarna om vi inte vill anslå mer pengar till politiska partier. Om det har blivit ett sådant missförstånd om det här förslaget kan jag i och för sig förstå varför Margitta Edgren är så negativ. Det handlar om pengar som skall användas i studieförbunden för en bred satsning på studier i samhällskunskap. Jag vill till Ulf Melin säga att det fortfarande handlar om studier i samhällskunskap. Jag förstår inte varför ni moderater blandar ihop detta med partiernas propaganda och information inför valet. Ni säger att kunskaper kan ersättas med den typen av information. Har inte väldigt många invandrare fått studera mindre samhällskunskap än många av oss svenskar, och behöver de inte litet extra av detta inför ett val? Sedan frågar Ulf Melin: Hur långt är ni beredda att låta diskussionen om den offentliga sektorn gå i de studiecirklar vi talar om? Han frågar också hur långt vi är beredda att gå när det gäller de förslag som förs fram. Jag tror att vi i vårt parti i varje fall har de traditionerna att vi först startar en diskussion, sedan för vi fram förslagen och därefter ser vi vad vi kan göra med förslagen. Vi säger inte först: Diskutera inte detta, det kan vi ändå aldrig gå med på. Jag tycker att Ulf Melin försöker att föra en omvänd diskussion,

Herr talman! Birgitta Hambraeus har till mig ställt följande två frågor: 1. Kommer jag att undersöka massaindustrins vilja och möjligheter att välja teknik som klarar ett höjt elpris? 2. Tar jag hänsyn till ägarförhållandena inom svensk kärnkraft när jag bedömer industrins teknikval och intresset av att behålla kärnkraften? Jag besvarar frågorna i tur och ordning. Massaoch pappersindustrin är av stor betydelse för landets ekonomi. Merparten av produktionen exporteras. Exportvärdet uppgick år 1989 till omkring 49 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 15 90 av den totala exporten av industrivaror. Eftersom importinnehållet är mycket lågt i branschens produktion, är dess betydelse för handelsbalansen ännu större än vad exportsiffrorna visar. Drygt 40 000 personer arbetar i massaoch pappersindustrin. Totalt används i denna industri ca 19 TWh elkraft under ett år, vilket motsvarar nästan 40 96 av hela industrins elförbrukning. Tillverkningen av både blekt sulfatmassa och mekanisk massa har ökat under de senaste årtiondena. Vid produktionen av sulfatmasssa kan elförbrukningen till stor del tillgodoses genom egengenererad mottrycksproduktion. År 1988 uppgick produktionen av mottryckskraft i massaoch pappersindustrin till drygt 2,5 TWh. Den kemiska massaindustrins låga elförbrukning är en fördel som dock måste vägas mot högre vedförbrukning och större kostnader för miljöskyddsåtgärder vid jämförelse med den mekaniska massaproduktionen. Inom den mekaniska massaproduktionen har framför allt de mest elintensiva produktionsmetoderna ökat. Dessa har till stor del utvecklats i Sverige och har därigenom givit branschen ett försprång i den internationella konkurrensen. Fördelarna med de nya processerna är bl.a. att papperets styrkeegenskaper blir bättre än när andra mekaniska processer utnyttjas. Detta innebär att mekaniska massor nu kan användas i tillämpningar som tidigare krävt kemiska massor. Sedan mitten av 1980-talet har branschen totalt investerat 5-6 miljarder kronor per år. Av dessa investeringar har en betydande del gått till miljöförbättrande åtgärder. Investeringarna har resulterat i både ökad kapacitet och ökad förädlingsgrad. En stor del av produktionen har koncentrerats till större anläggningar, där massaproduktion och pappersproduktion integrerats. Därför används en allt större del av massan för papperstillverkning inom landet. På 60-talet gick ca 60 76 av massaproduktionen till försäljning, medan andelen i dag endast är ca 35 90 av produktionen. Den ökade förädlingsgraden innebär givetvis en större total energiåtgång. Den höga elförbrukningen i den mekaniska massaproduktionen motverkas delvis i de integrerade anläggningarna genom att en stor del av energin kan återvinnas och utnyttjas för torkning av papperet. Det sker ett ständigt utvecklingsarbete inom skogsindustrin, och eftersom kostnaderna för el är en betydande del av branschens totala kostnader är arbetet bl.a. inriktat på eleffektivisering. De försök som utförts på laboratorienivå hos Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut pekar på möjligheter att betydligt effektivisera elåtgången vid raffineringen i den mekaniska massaproduktionen. Inom ramen för det statliga energiforskningsprogrammet satsas årligen betydande belopp för forskning rörande effektivare energianvändning. Stödet, som handhas av styrelsen för teknisk utveckling, är i första hand inriktat mot tyngre industri, som exempelvis massaoch pappersindustrin. Man är inom massaoch pappersindustrin också medveten om att priset på el kommer att stiga när nya elproduktionsanläggningar tas i anspråk. Den insikten har visat sig i de senaste årens investeringsbeslut. I Ortviken ersätter man exempelvis en tidningspappersmaskin med en maskin för bestruket tryckpapper, som endast kräver hälften så mycket el räknat per ton papper. Vidare används returpapper i ökad utsträckning som råvara vid massatillverkningen, vilket är mindre elkrävande än färsk råvara. Inom Södra Skogsägarna planerar man att investera i en ny fabrik för kemisk massa. En ansökan om lokaliseringstillstånd prövas för närvarande av regeringen. Den nya massafabriken blir enligt ansökan i stort sett självförsörjande på såväl elenergi som bränslen, medan de alternativ som man övervägt skulle innebära ett ökat elbehov. Den svenska massaoch pappersindustrin har hittills framgångsrikt anpassat sig till de förändringar som ständigt sker både på marknaden och beträf fande produktionskostnaderna. Jag är säker på att man även i framtiden kommer att hävda sig framgångsrikt, också när priset på el stiger. Jag räknar med att branschen skall göra fortsatta ansträngningar att effektivisera elutnyttjandet. Frågan om ytterligare insatser för elhushållningen i den elintensiva industrin kommer att övervägas i den kommande energipropositionen. Den andra frågan gäller om jag tar hänsyn till ägarförhållandena inom svensk kärnkraft när jag bedömer industrins teknikval och intresset av att behålla kärnkraften. Staten är genom Vattenfall ägare till nästan 60 96 av den installerade kärnkraftseffekten. Ytterligare omkring 30 26 ägs av kommunala bolag. Resterande 10 96 av ägandet är fördelade på ett antal privata kraftproducenter, av vilka en del också är verksamma i skogsindustrin. Jag är inte överraskad över att man i skogsindustrin är negativ till höjda priser på elektricitet liksom till ökade produktionskostnader i övrigt. Det är inte heller förvånande att de företag som är delägare i kärnkraftverk från sina ekonomiska utgångspunkter motsätter sig en avveckling av kärnkraften. Jag vill dock betona att riksdagens beslut om kärnkraftsavvecklingen grundar sig på svenska folkets deklarerade uppfattning i folkomröstningen år 1980. Jag är övertygad om att industrin också från strikt ekonomiska utgångspunkter beaktar detta beslut i sina framtidsbedömningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det utförliga svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret visar en lovande insikt om möjligheterna och hindren för den beslutade omställningen av vårt energisystem. Industriministern är alltså medveten om att bl.a. skogsföretag som är delägare i kärnkraftverk motsätter sig en avveckling. Miljontals kronor sätts in i en kampanj mot riksdagens energipolitiska beslut av intressenter som ger sken av att det är något annat än sina intressen som kärnkraftsägare de försvarar. Hur säkerställer industriministern att dessa dolda intressen inte snedvrider statliga utredningar? Den rapport från den 18 april i år om energipolitiken som industriministern tagit fram tillsammans med statsministern, miljöministern och LOs ordförande, ger intryck av att man är påverkad av kärnkraftsintressenternas propaganda. På s. 9 förklarar man att Sveriges enorma elkonsumtion bl.a. beror på den elintensiva skogsnäringen. Och på s. 12 säger man att massaoch pappersindustrin är speciellt känslig för elprishöjningar. Vidare är rapporten ytterst pessimistisk i vad gäller hur mycket ytterligare biobränsleeldad kraftvärme vi skulle kunna få fram till sekelskiftet — bara 2 TWh. Man räknar tydligen inte alls med den mottrycksel som massaindustrin kan ge. Ändå finns det planer på att bygga ut denna. Industriministern ger själv i sitt svar på min interpellation ett intressant exempel från Södra Skogsägarnas planer. De har alltså valt att investera i en massafabrik som blir självförsörjande på såväl el som bränslen i stället för i ett alternativ som innebär att man köper el. Rimligen är det bedömningen om energipolitikens inriktning som avgör vilket alternativ man valde. Det är i linje med den av riksdagen fastställda energipolitiken att massaindustrin stimuleras att använda förnybar energi. Riksdagen har varje år under hela 80-talet upprepat att vi skall avveckla kärnkraften senast år 2010, gå in för en sträng hushållning med energi och gå över till ett energisystem som vilar på miljövänliga inhemska och förnybara energikällor. Dessa mål är väl förenliga och även förenliga med miljön och välfärden. De harmonierar också med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, den s.k. Brundtlandrapporten. Kärnkraftsavvecklingen kommer att ge en marknad för det effektiva, förnybara energisystemet. Det är hög tid att vi sätter i gång! Det finns en enorm kapacitet inom industrin för omställning, om man bara får klart för sig att den blir av. Inhemska fasta bränslen, huvudsakligen skogsbränsle, ger oss i dag lika mycket energi som kärnkraften. Om marknaden fanns skulle vi kunna få nästan lika mycket till från skogen, utan att skogsindustrins råvarubehov hotades. Kärnkraften bromsar emellertid utvecklingen. Skogsindustrin är den industri som använder mest energi i landet, 40 96, vilket industriministern påpekar. Massaoch pappersindustrin är också den största användaren av skogsenergi. Den skulle kunna vara helt självförsörjande med energi, också el, om prisförhållandena var de rätta. Detta gäller i första hand de två tredjedelar av massaindustrin som är kemisk. Den termomekaniska metoden är elkrävande. Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge t.ex. drar enligt uppgift 1 TWh el. Men med ny teknik skulle man kunna halvera energianvändningen. Skogen är Sveriges största inkomstkälla. Vi får in många gånger mer netto från skogsexporten än från andra omhuldade exportindustrier. Skogen är basen för näringslivet i stora delar av landet. Det är därför begripligt att människor blir skakade när statliga utredningar frestar till braskande tidningsrubriker om att kärnkraftsavveckling kommer att medföra nedläggning av större delen av skogslänens energikrävande industrier. Det är sällsynt att man får höra sanningen — att den skogsindustri som inte har intressen i kärnkraft rimligen skulle tjäna på ett högre elpris. Den egenproducerade elen skulle ju då bli värdefullare. I Energi-SIA, specialnummer av skogsindustriarbetarnas tidning, intar man en sund skepsis till kärnkraftintressenternas propaganda. En tekniker berättar att hans företag skulle kunna vara självförsörjande på el och t.o.m. leverera till nätet. Ett höjt elpris skulle göra det lönsamt att köra de turbiner man nu inte använder. Industriministern redovisar i sitt svar att produktionen av mottryckskraft i skogsindustrin år 1988 uppgick till 2,5 TWh. Men det finns 5 TWh produktionskapacitet installerad i industrin. 1987 användes den bara till 3 TWh. De rörliga kostnaderna var 10 öre och den totala elproduktionskostnaden uppskattas till 20 öre. Skogslänens näringsliv kommer att blomstra om den stora resursen bioenergi får en marknad. Det inflytelserika skogsföretag som äger kärnkraftverk och som gör motstånd mot avvecklingen kanske till sin förvåning skulle märka att det tjänade också på avvecklingen. Det är i alla fall de erfarenheter som ållt fler gör i andra länder. I Storbritannien kommer reaktorer att läggas ned och det privata näringslivet kräver undantag från EGs regler mot subventioner och vill ha statsstöd med 14 miljarder kr. och en garanti på 24 miljarder, för att över huvud taget ta över kärnkraften. I Sverige subventioneras kärnkraften numera huvudsakligen av den utbyggda vattenkraften. Denna Sveriges enorma förmögenhet, som den avskrivna vattenkraften utgör, borde komma landet tillgodo på ett mer konstruktivt sätt. I Brundtlandrapporten uppmanas industriländerna att halvera sin energianvändning. Det är illavarslande att regeringens energigrupp räknar med en ökad elanvändning inom industrin. Danska folketinget har antagit utmaningen om en halvering. När energipolitiken utformas, kommer industriministern då att vända sig till rådgivare som kan ge information om hur detta kan ske också i Sverige utan att välfärdsmålen behöver eftersättas?

Herr talman! Det beslut som riksdagen har fattat efter folkomröstningen 1980 om att avveckla kärnkraften skall också fullföljas. För att kunna göra det görs det en lång rad olika utredningar som nu är föremål för debatt inför de beslut som vi skall fatta i höst om den s.k. kontrollstationen, där vi skall lägga fast en rad olika beslut för att kunna fullfölja avvecklingen av kärnkraften. Det är klart att skogsoch kraftindustrin i den diskussion som nu föregår dessa beslut engagerar sig och med de demokratiska villkor som vi har i det här landet utnyttjar alla sina möjligheter att påverka opinionen. Jag är inte ett dugg förundrad över det, och jag ser ingen anledning att vidta några åtgärder för att förhindra industrin att delta i debatten. Jag tycker att det är bra om alla argument kommer fram. Men när vi skall avveckla kärnkraften måste vi också ta hänsyn till vår industris konkurrenskraft i framtiden. Den eltunga industrin svarar ju för en betydande del av våra exportinkomster och även för en betydande del av sysselsättningen i särskilt känsliga områden som Norrland och Bergslagen. Vi måste se till så att avvecklingen inte leder till en sådan kostnadshöjning av elenergin att vi slår ut denna viktiga industri. Därför är frågan om vilket prissystem vi skall använda en viktig del av det energibeslut som vi skall fatta. Vi har, i den rapport som åberopas av Birgitta Hambraeus, anvisat att man bör använda den prismetod som vi hittills använt, nämligen den som utgår ifrån genomsnittskostnaden för elproduktionen. Då bör det också vara möjligt att klara den eltunga industrin, även om de nya produktionsanläggningar som kommer och som baseras på bl.a. biobränslen kommer att innebära väsentligt högre elkostnader än de gamla anläggningarna. Genomsnittskostnaden kommer att begränsa prisutvecklingen, så att industrin kan behålla sin konkurrenskraft. Vi har en lång rad olika utredningar som nu är föremål för remissbehandling och det kommer nya utredningar som skall bilda underlag för de ställningstaganden som vi skall göra. Då är bl.a. elhushållningen en viktig faktor. Det är möjligt att vi måste sätta in ytterligare åtgärder, utöver det elhushåll ningsprogram som riksdagen antog 1988, för att åstadkomma en kraftfull elbesparing när vi inte kan använda priset i t.ex. den eltunga industrin för att dämpa elförbrukningen. Då behövs det sannolikt åtgärder för att stimulera till insatser på detta område, men samtidigt tror jag att industrin själv har ett stort intresse av att hålla tillbaka kostnaderna för elförbrukningen. Det är ju en väsentlig del av kostnaderna för produktionen i skogsindustrin. Det är klart att industrin hela tiden har sin uppmärksamhet riktad på dessa kostnader och det ligger i industrins eget intresse att hålla dem så låga som möjligt. När det gäller biobränslenas plats i det framtida energisystemet så tror jag att det är en väsentlig källa när vi skall ersätta kärnkraften. Problemet är att det kommer att ta sin tid innan tekniken ekonomiskt kan konkurrera med andra energislag. Det är i första hand kraftvärmen och naturligtvis mottryckskraften i industrin som är intressanta. Detta kommer dock inte att leda till de stora volymer som vi har möjligheter till. Det är först en bit in på nästa sekel när tekniken för förgasning av biobränslena har utvecklats som jag tror att de kan få sin fulla genomslagskraft. I avvaktan på detta måste vi naturligtvis se till att vi har produktionsanläggningar som kan producera el när kärnkraften skall ersättas. Vi menar i den rapport som vi har tagit fram att det inte går med enbart de förnybara energislagen, t.ex. biobränslen och vindkraft, utan att vi under en övergångsperiod måste använda de fossila bränslena, framför allt naturgasen. Då krävs det att vi kan få en samling kring detta liksom kring alla de olika frågeställningarna när det gäller energipolitiken. Den regering som sitter är en minoritetsregering. Det förutsätter, för att vi skall komma fram till ett beslut i energifrågan i riksdagen, att vi får stöd från något annat parti. Därför kommer överläggningar att äga rum för att vi skall kunna utforma en politik som innehåller både elhushållning för att minimera behovet av ny tillförsel men även den tillförsel till rimliga priser som vi behöver för att vi skall klara konkurrenskraften för vår industri.

Herr talman! Jag är, i likhet med industriministern, inte förvånad över att man försvarar sina intressen inom kärnkraftsindustrin och att man försöker påverka opinionen. Men det är väsentligt att man gör klart att det är det som sker. Det är inte det som jag vänder mig emot utan mot att industriministern själv tycks vara mycket påverkad av denna propaganda. Såvitt jag förstår är en hel del av utredningarna också påverkade av denna. Det är detta bekymmer som jag har tagit upp. Hushållningen är den absoluta nyckelfrågan. Är industriministern beredd att se till att det blir samma kostnader för investering i en energibesparande åtgärd som när man bygger ut ny kraftproduktion? Vi har i Sverige en lång tradition som innebär att investeringar i kraftproduktionen subventioneras, medan energihushållningen måste klara en mycket snabb avskrivning. I Norge får man inte bygga något nytt förrän man undersökt om det går att effektivisera och hushålla till samma pris, och enligt vad jag förstår ger man där ett bättre stöd även till hushållningen. Industriministern upprepar nu propagandan om att Bergslagen och stora delar av Norrland skulle slås ut om elpriset fick öka vid kärnkraftsavveck lingen. Det är då huvudsakligen skogsindustrin man tänker på. När elpriset blir realistiskt kan man inom skogsindustrin rimligtvis tjäna pengar på att använda sin egen biomassa till att producera el i mottrycksaggregat. Detta är ingalunda någonting som kan komma först på 2000-talet. Det finns prisuppgifter om att hela denna produktion, med avskrivningar och allt, skulle kosta 20 öre kWh. Det finns alltså redan i dag en teknik som är möjlig att använda och som man skulle välja om den blir lönsam. Jag tycker att det är mycket viktigt att man ger rätt sorts signaler till industrin, så att vi inte behöver gå in för konstlade metoder när vi nu går över till ett energisystem som håller för framtiden.

Herr talman! I de utredningar som genomförs ingår naturligtvis representanter både från industrin och från de andra sektorerna inom vårt näringliv för att de skall redovisa sina synpunkter. Det är självklart att de försöker påverka utredningarnas resultat. Nu kommer dessa utredningar också att gå ut på remiss, och då för alla möjliga organisationer möjlighet att polemisera mot de slutsatser som utredningarna har kommit fram till. När regeringen skall utforma propositioner kommer jag naturligtvis att noga studera de remissynpunkter som kommit in. Min egen bedömning i den här frågan grundar sig naturligtvis på ett långvarigt deltagande i den energipolitiska debatten och studium av de utredningar som har gjorts, men också på de synpunkter som har kommit inte minst från kärnkraftsmotståndarna. Man måste naturligtvis väga samman alla dessa olika uppfattningar till någonting som kan hålla inför framtiden och som kan ge vår industri den konkurrenskraft som är nödvändig i den omställning som vi skall genomföra. När det gäller satsningen på hushållning och elproduktion hävdar jag med bestämdhet att det bästa vi kan göra är att satsa på elhushållning. Oftast är hushållning både det mest ekonomiska och mest miljövänliga. Därför skall vi naturligtvis utforma program som leder fram till elhushållning, så att vi behöver tillföra så litet ny elproduktion som möjligt. Men vi kommer inte ifrån att elhushållning inte räcker för att klara hela det bortfall som kommer att ske genom kärnkraftsavvecklingen. Vi kan dessutom se en tendens till en ökad användning av el, inte minst inom den eltunga industrin. Man skall förädla sina produkter längre, och det skall tillföra oss i Sverige de inkomster som vi behöver för att klara vår handelsoch bytesbalans. Om man inom industrin — det må sedan vara skogsindustrin eller annan industri — kommer att tjäna pengar på att införa mer biobränslen i energiproduktionen, är jag ganska övertygad om att varje företagsledning kommer att se till att utnyttja detta. Jag tror inte att det är detta som är problemet. Problemet är sannolikt att kostnaderna för elproduktionen — och det är ju detta som kärnkraften handlar om — blir väsentligt högre i nya anläggningar än i de vattenkraftsanläggningar och kärnkraftsanläggningar som vi har i dag. Det är vårt stora problem inför omställningen. Men att sätta elpriset så högt att det slår ut industrin är jag inte beredd att medverka till. Jag tror att en sådan politik ganska snart skulle möta ett stort motstånd från det svenska folket.

Herr talman! Det som kanske är intressantast med utredningarna är de frågor som man inte har besvarat, de frågor man inte har utrett. Det är detta som är bekymret också för remissinstanserna. När det inte finns sakligt material framtaget som skulle gynna en avveckling av kärnkraften, förnybara energikällor och hushållning, är det svårt för en remissinstans att göra en utredning. Vi måste se till att det görs sådana utredningar. Jag är rädd för att en del av de utredningar som har genomförts har vinklats på ett sådant sätt att man inte fått ett fullt rättvisande svar på de frågor som har undersökts, svar som verkligen skulle tala för en avveckling av kärnkraften och hushållning. När det sedan gäller hushållning sägs det i Brundtlandrapporten att vi skall halvera vår energianvändning. Det gäller alltså inte enbart el, utan hela energianvändningen. Det är då rimligtvis inte ny produktionskapacitet som är det viktiga. Ett antal personer har med stöd av Vattenfall gjort en utredning och i rapporten Electricity redovisat hur man skulle kunna i hög grad minska energianvändningen inom industrin och i landet i övrigt genom modern, i dag känd teknik. Jag anser att sådana rapporter måste läggas till grund för besluten. Låter man den kraftproducerande industrins intresse av att installera nya kraftproducerande anläggningar råda, blir det svårt att uppnå de mål vi har satt upp för miljön när det gäller t.ex. koldioxidutsläpp. Men går man in för att minska energianvändningen blir det inga bekymmer. Självfallet vill inte heller jag att vi skall höja priset så att den eltunga industrin slås ut. Detta måste naturligtvis ordnas med en bättre framförhållning i tiden så att de nya investeringarna påverkas. Man får se till att man delvis har olika priser och olika styrsystem, tvåprissystem och alla möjliga metoder som finns, för att skydda den industri som måste vara eltung. När det gäller skogsindustrin kommer den självfallet att må bra av ett höjt elpris, eftersom den egenproducerade elen då blir mer värdefull. Jag hoppas att industriministern ser till att de rådgivare i energifrågor som finns nära honom verkligen kan dessa saker, och att han lyssnar på rådgivare som verkligen vill och har kunskap för att ställa om till det goda energisystem som man också talar för i Brundtlandrapporten till FN. Det kommer att bli det enda möjliga framtida energisystemet om vi skall ha en värld i solidaritet där u-länderna måste få öka sin energianvändning. Men vi kan faktiskt halvera vår energianvändning utan att göra avkall på några av de mål som vi värderar högt.

Herr talman! Gunhild Bolander har ställt ett antal frågor till mig om Gotlandstrafiken. Jag ber att få redovisa frågorna i samband med mina svar. Som svar på dessa båda frågor kan jag berätta att transportrådet och rederiet i dagarna slutförhandlar om inköp av en tredje färja för Gotlandstrafiken. Vidare har fraktfärjan m/s Kalmarsund hyrts in och tagits i trafik redan den 14 maj för att möta den ökade efterfrågan på godstransporter och för att avlasta passagerarfärjorna. I sin tredje fråga undrar Gunhild Bolander om jag anser att en 25-procentig höjning av biljettpriserna på två år jämfört med övrig kostnadsutveckling är rimlig. Gotlandstrafikens taxa följer i stort sett den allmänna prisutvecklingen. Under perioden december 1987 till december 1990 kommer färjetaxan att ha ökat med 24 70. Motsvarande siffra för konsumentprisindex prognosticeras till minst 23 26. Mot denna bakgrund tycker jag att utvecklingen av biljettpriserna i Gotlandstrafiken är rimlig. Slutligen frågar Gunhild Bolander vilka åtgärder regeringen i övrigt är beredd att vidta, med tanke på att den kostnad som i dag kan uppgå till 1 900—2 000 kr. för en familj att ta sig till och från Gotland fr.o.m. nästa år också drabbas av persontrafikmoms på kanske ytterligare ca 500 kr. Skattereformen innebär en breddning av momsen som kommer att gälla för samtliga typer av persontransporter. Då moms på personbefordran diskuteras tycker jag att det är viktigt att se frågan i ett större perspektiv. Breddningen av momsen är ju en del av skattereformen, som via sänkta inkomstskatter även kommer att leda till att hushållens disponibla inkomst ökar. Låt mig avslutningsvis bara nämna den utredning om det framtida transportstödet som pågår och som skall vara klar den 1 september 1990. Utredningen skall pröva möjligheterna till en överföring av administrationen av Gotlandsstöden till den regionala nivån.

Herr talman! Tack för svaret. Det skulle vara en överdrift att påstå att svaret innehåller ett besked på min fråga om begreppet tillfredsställande trafikförsörjning eller ens en ansats till att försöka definiera begreppet. Jag måste säga att jag är grymt besviken om svaret dessutom skulle vara någon form av redovisning av hur regeringen ser på trafikföringen till landets största ö. Om detta torftiga svar är betecknande för regeringens syn på Gotlandstrafiken, inser jag att det är en omöjlig pedagogisk uppgift att förklara de mycket rimliga behov som resenärer till och från Gotland har. Det finns ett antal fåstlänningar som efter en längre eller kortare bosättningstid på ön har sagt att man måste ha varit bosatt på ön för att rätt kunna förstå vad det betyder att inte kunna sätta sig i bilen och köra över länsgränsen. Man är hänvisad till en färjetrafik där godstrafiken bestämmer avgångsoch ankomsttider och där trafikföringen sker sex dagar i veckan under lågsäsong. Man måste bestämma många månader i förväg om man skall ha bilen med sig — i varje fall i juli månad. Jag vill påstå att sedan det skedde ett byte av rederi i januari 1988 har en betydande försämring av färjetrafiken blivit resultatet — främst genom minskat tonnage. Tidigare under Gotlandsbolagets tid fanns det tre passagerarfärjor plus en för ändamålet specialbyggd färja för farligt gods. I ett samtal jag hade med representanter för sjöfartsverket inför rederibytet beklagade man där att det nya rederiet inte hade slagit vakt om och behållit denna färja. Den var nämligen det bästa som hade hänt svensk sjöfart på många år, enligt sjöfartsverkets utsago då. Situationen är mycket otillfredsställande då det endast går farligt gods på Oskarshamn en gång i veckan. Det har lett till att när kustbevakningen nyligen gjorde en kontroll, hittade man bekämpningsmedel tillsammans med livsmedel - ett transportsätt som är förbjudet. En företrädare för ett av fraktföretagen har i en intervju i Radio Gotland medgivit att det förekommer överträdelser, eftersom det går turer för farligt gods för sällan. Det kan aldrig vara en acceptabel lösning på längre sikt att sommartid hyra in båtar — som denna sommar Kalmarsund. Det är kostsamt för den entreprenör som måste vänta en vecka på ett batteri och måste låta sin grävmaskin stå stilla under tiden. Så har det nu varit i mer än två år. Problemet måste få en godtagbar lösning. Till försämringen hör också att hittills har endast två färjor varit i trafik. Den tidigare kapaciteten med tre färjor klarade trafiktoppar, sommarsäsong, varvsöversyn och trafikföring på fyra hamnar på fastlandet. I och med att endast två hamnar nu trafikeras har tillgängligheten minskat. Det är till stort förfång för utvecklingen av turismen såväl på Gotland som på Öland och i Västerviksområdet. Denna försämrade kapacitet har föranlett att vi gotländska riksdagsledamöter, Ulla Pettersson och jag, såväl som länsstyrelse och vägverket inom Gotlands län, Gotlands, Västerviks och Borgholms kommuner, på olika sätt har agerat för att få régeringen, riksdagen och transportrådet att förstå vad kommunikationerna betyder för en region som Gotland. Vi har därvid krävt en tredje färja. I svaret berättar statsrådet att transportrådet och rederiet håller på att slutförhandla om att köpa in en ytterligare färja — en nygammal sådan. Jag kan upplysa Georg Andersson om att köpet är slutfört och klart: Vi börjar bli vana vid nygamla färjor. Först var det Graip, en lastfärja som byggdes om till Oskarshamnstrafiken. Sedan den 1 januari finns Nord Gotlandia som gått mellan England och Holland med fotbollssupporters: Rederiet gjorde det fatala och för Gotland förödande misstaget att sätta in färjan i trafik innan den var rengjord och iordningställd. Jag skall här läsa upp några rubriker som stått att läsa i olika tidningar dennå vinter och vår. Både staten och ön förlorar på nuvarande trafik. En vidrig resa med den nygamla färjan. Detta är bara några exempel. Låt inte rederiet upprepa detta misstag när den tredje färjan tas i trafik. Jag menar att det har funnits en beredvillighet att förstå att det tar tid att få nygamla fartyg och besättningar att fungera. Men resenärernas tålamod har en gräns. I insändarspalterna i Gotlandstidningarna, för all del också i fastlandspressen, redovisas den ena upplevelsen bedrövligare än den andra. Detta har förmodligen vållat Gotland som etableringsort och semesterort skador som kan vara mycket svåra att reparera. Vem bär då ansvaret för detta? Jo, det gör transportrådet och i förlängningen regeringen. Jag menar dessutom att alla ledamöter i transportrådets styrelse har ett speciellt ansvar för det som skett, nämligen att man har överlåtit till generaldirektören att slutförhandla om vilket bolag som skall sköta Gotlandstrafiken. Det är enligt min mening att undandra sig ett ansvar man påtagit sig. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur han känner inför sitt delansvar i regeringen för Gotlandstrafiken och vilka signaler som lämnats till den utredare som ser över transportstödet. Vilka egna erfarenheter har Georg Andersson av att resa med denna färjelinje?

Herr talman! Trafik går i allmänhet mellan två punkter. Gunhild Bolander företräder i första hand Gotlandsintressenterna. Jag vill tala för fastlandet och för Öland — men också för Gotland, eftersom folkpartiet tyvärr inte har någon riksdagsman därifrån utan jag fungerar som ett slags ställföreträdare. Trafiken på den södra linjen, dvs. Oskarshamn, ökar — särskilt godstrafiken.-Besked om en extra godsfärja kom strax innan vi hade den ordinarie riksdagsdebatten om Gotlandstrafiken den 28 mars. Var det en slump att Nordström & Thulin några dagar före denna debatt kom med beskedet att en tredje personfärja var inplanerad? Som Gunhild Bolander sade är enligt uppgifter ett köp redan genomfört av en färja som för närvarande går i Bulgarien. Då borde väl vi som bl.a. genom att väcka motioner arbetar för en säkrare och högre färjekapacitet med hjälp av en tredje färja vara nöjda? Nej, det är i varje fall inte jag som representant för Kalmar län. Inte ett ord sägs i planerna för den tredje färjan om att den skulle kunna sättas in på den angelägna rutten Västervik— Visby nästa sommar. I stället nämns Oxelösund, med alla de farhågor detta väcker om en enda framtida bashamn.

Detta underskott kan emellertid reduceras genom olika åtgärder. För passagerarna skulle en tredje färja innebära möjlighet till en egen sittplats i stället för att som nu — enligt de rapporter som också Gunhild Bolander här har redovisat — ligga eller sitta på golvet i en murrig, inrökt färja. En tredje färja skulle också innebära en kortare restid och i de flesta fall kortare körsträckor på land, vilket från miljösynpunkt är välkommet. Ingenting har heller nämnts från rederiet om Ölandstrafiken. Här är det dock staten — dvs. regeringen och transportrådet — som borde gå i spetsen och släppa koncessionen fri. Vore det inte dags att förbereda sommaren 1991 redan nu och efterhöra om det finns privata intressenter? Tidigare år har denna debatt förts på vintern och framåt mars när allting ändå har varit för sent. Under veckoslutet har det — som de flesta säkert hört och sett i massmedia — skett en historisk järnvägshändelse i Småland. På flera linjer inom länstrafiken i Småland och Östergötland har privata BK-tåg börjat trafikera tidigare SJ-linjer. En fortsatt utveckling i denna riktning är att vänta. Inom flyget förbereds omfattande avregleringar och större konkurrens. Även om jag vet att kommunikationsministern har bråttom vill jag ändå ställa två frågor. När kan vi vänta en kombination av statsstödd koncessionstrafik och ökad konkurrens inom Gotlandstrafiken, vilket i dag förekommer inom andra trafikslag? Kommunikationsministern sade också i sitt svar att en utredning arbetar med att få över Gotlandsstödet på en regional nivå. Kommer också Kalmar län att få vara med och få ett inflytande där?

Herr talman! Jag vill svara på den sista frågan först så att jag inte glömmer det. Den utredning som pågår om transportstöden arbetar i mycket nära kontakt med länen. Jag är helt övertygad om att utredningsmannen kommer att samarbeta också med Kalmar län när det gäller denna fråga. Om så inte har skett, skall jag personligen framföra detta önskemål till honom efter denna diskussion. Gotlandstrafikens historia är lång och deltagande debattörer är väl bekanta med frågan. Därför är det kanske onödigt att rekapitulera Gotlandstrafikens historia. Gunhild Bolander frågade efter en definition av begreppet ”tillfredsställande trafikförsörjning”. Hon hade frågat om huruvida jag var beredd att medverka till att öka kapaciteten för att tillgodose detta behov. Jag har då kortfattat — jag medger att svaret är kortfattat, men i sak är det ju ett svar på frågan — redovisat att det här har skett en ökning av kapaciteten när det gäller godstrafiken, och det är väl bra. Jag hoppas att det ändå upplevs som en framgång att man har satt in Kalmarsund för att avlasta gorstramsporterna och framför allt för att klara det farliga godset. När det gäller den tredje färjan har det vidtagits åtgärder, och åtgärder planeras för att möta det ökade transportbehov som finns beträffande Gotland. Jag är medveten om att Gotland har alldeles speciella förhållanden som är svåra att jämföra med andra läns förhållanden. I en heltäckande definition på vad ”tillfredsställande trafikförsörjning” innebär för varje del av landet kommer det naturligtvis att ingå något av en subjektiv bedömning. Men ambitionen är att möta de ökade transportbehoven med ökade insatser, och det är precis vad som sker. Riksdagen har vid olika tillfällen uttalat att ett statligt stöd på en nivå omkring 40 milj.kr. är lämpligt. Det är klart att öm man satte in mera stöd, skulle man ytterligare kunna öka kapacitet och komfort. Det var ju mot bakgrund av de snabbt stigande kostnaderna som riksdag och regering vidtog åtgärder i mitten av 80-talet. Under t.ex. år 1984 budgeterades ett statsbidrag till Gotlandsbolaget på drygt 40 miljoner, men utfallet blev omkring 71 miljoner. Det var för att komma till rätta med denna utveckling som riksdagen gjorde dessa uttalanden. Vidare syftade den upphandling som skedde till att försöka få till stånd en konkurrens, inte på skattebetalarnas bekostnad, utan man eftersträvade en konkurrens vid själva upphandlingen av trafiken. Det är vad som ligger bakom de anbudsförfaranden som då skedde och som för övrigt nu granskas av riksdagens revisorer. Jag har noga följt pressdebatten under vårvintern, där det här framförts kritik mot den nya färjan Nord Gotlandia. Själv har jag inte några erfarenheter av den båten, men jag har inhämtat att man nu vidtar åtgärder för att förbättra servicen och komforten genom att öka antalet sittplatser och vilstolar, montera personbilsramper och åtgärda dörrarna på fordonsdåck osv. Jag hoppas verkligen att detta arbete skall leda till ett önskat resultat. Det är naturligtvis viktigt att man möter trafikanternas behöv i olika hänseenden. Gunhild Bolander avslutade sitt anförande med att fråga hur jag upplever mitt delansvar. Det är den politiska uppgiften att bära ansvar för verksamheter, och det ansvaret får vi i regering och riksdag gemensamt ta. Mina egna erfarenheter efterfrågades också. Jag kan då berätta att jag uppfyllde mitt löfte från i fjol, då vi hade en debatt. Under sommaren 1989 reste jag med både Graip och Visby. Det var mitt under semesterperioden, och vid dessa tillfällen fungerade det hela alldeles utmärkt. Det finns kanske andra tillfällen då det fungerat sämre. Men jag har försökt att på det sättet inhämta egen information. Ingrid Hasselström Nyvall frågade om den fria konkurrensen och koncessionen. Det är svårt att bedöma om ett frisläppande skulle kunna leda till ett bättre resultat. Det är fråga om vem som skall ta de ekohomiska konsekvenserna om utvecklingen blir ogynnsam. Det är ett problem som vi brottas med också när vi utreder flygtrafikens avreglering.

Herr talman! Jag noterar att förbättringar är utlovade av rederiet och att man försöker att komma till rätta med de brister som fanns på den nygamla färjan när den sattes in den 1 januari. Men detta skulle ha gjorts innan den sattes i trafik. Nu är detta historia, och tyvärr har inställningen till Gotlandstrafiken blivit bekymmersam. Detta har satt spår som är svåra att utplåna. Förstärkningen med det inhyrda tonnaget och även en tredje färja är bra. Det erkänner jag gärna. Det har tagit lång tid att komma så här långt. Det är olika faktorer som har medverkat till att det har blivit så här. I min önskan om att få en definition på begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning” inbegriper jag även kostnaderna för trafiken, vilket jag också har tagit upp i interpellationen. Jag använder mig där av de uppgifter som riksdagens revisorer har tagit fram. De har ett särskilt uppdrag att utreda hur rederibytet gick till och om det gick rätt till. I det sammanhanget har man offentliggjort delar av en rapport. I den anmärker revisorerna på att biljettpriserna har höjts med 25 26 sedan Nordström & Thulin tog över trafiken. Under motsvarande tid steg konsumentprisindex med 8,7 70. Jag måste säga att jag har stor respekt för riksdagens revisorer, och jag litar på att deras uppgifter är korrekta. I statsrådets svar känner jag igen samma sätt att göra jämförelser på som transportrådets generaldirektör har använt sig av. Faktum kvarstår ändock att kostnaden för att ta sig till eller från Gotland ien riktning för en fastlandsfamilj med barn och bil inkl. hytt om man åker på veckoslutet uppgår till närmare 2000 kr. Denna initialkostnad för en semesterperiod är för hög. Man kommer till Medelhavet för samma belopp. Detta kommer att gå ut över turistnäringen på Gotland. Det finns många som i dag drar sig för att göra släktbesök på grund av för höga resekostnader. Det kostar minst tre gånger så mycket att resa till ön som att köra samma sträcka på fastlandet. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han tycker att detta är tillfredsställande. Är det rättvist mot en del av landet? Jag skulle också vilja ha statsrådets syn på kostnaderna. Vi vet att färjetrafiken kostar pengar överallt. Fåröfärjan kostar exempelvis vägverkets budget 10 milj.kr. varje år. Den är dock gratis för dem som åker. Är 46 milj.kr. i transportstöd i årets budget rätt siffra? Kostar Gotlandstrafiken staten för mycket, och vad jämför man med?

Herr talman! Jag tackar statsrådet Georg Andersson för löftet att Kalmar län skall få ett inflytande över hur detta stöd skall utformas. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna har Gotlands kommun gjort en utredning om trafiken Visby— Västervik, som jag tidigare nämnde här. Om man släpper Ölandstrafiken fri, så får det i sig inga ekonomiska konsekvenser för staten. Däremot hävdar rederiet att det kommer att uppstå ett bortfall som det vill ha ersättning för. En tidigare undersökning — visserligen inte riksomfattande, men dock en vederhäftig undersökning — från turistlinjen på Kalmar högskola har visat att 75 96 var spontanresande. Man valde den här linjen, men man kanske egentligen inte skulle ha valt en annan linje. Därför bedömer man att den här linjen till största delen, kanske i dag mer än till 75 96, är ett tillskott. Bortfallet från koncessionsrederiet behöver därför inte bli så stort. Detta kan man i så fall undersöka ytterligare. Televerket har nu jämställt Gotland med fastlandet i vad gäller taxorna. Detta har gotlänningarna eftersträvat sedan länge. Tyvärr är det svårt att göra detsamma när det gäller färjetrafiken. Jag tycker ändå att det vore värdefullt att, som Gunhild Bolander också framhöll, titta på vad som ytterligare kan göras för att även kostnadsmässigt underlätta trafiken mellan ön och fastlandet. Konkurrens kan kanske vara ett hjälpmedel.
Herr talman! Kostnadsjämförelsen med prisstegringen på färjetrafiken kontra konsumentprisindex kräver en kommentar. Priserna på Gotlandstrafiken har ökat, men de ökar inte successivt. Den prisökning som infördes i oktober 1989 avses stå sig år 1990 ut. Om man utgår ifrån läget i december 1987 och sedan gör en avstämning i september 1989 visar det sig att konsumentprisindex har ökat med 11 procentenheter, medan Gotlandstaxan har ökat med 12 och järnvägstaxan med 18 enheter. I oktober 1989 skedde en språngvis ökning av taxan på Gotlandstrafiken, men den skall ligga still 1990 ut. Gör man en avstämning i februari 1990 visar det sig att konsumentprisindex har ökat med 17 96, Gotlandstrafiken med 24 och järnvägen med 29. Prognostiserad konsumentprisindexökning fram till årets slut blir då 23 26, medan Gotlandstrafiken fortfarande ligger kvar på 24 96. Jag tycker att det är viktigt att klara ut detta, så att vi inte bollar med så väldigt olika siffror, Gunhild Bolander och jag. När det gäller SJ och köp av trafik så förstår jag inte resonemanget om 60 Fo. Staten köper viss olönsam trafik av SJ från regionalpolitiska utgångspunkter. Riksdagen har ställt sig bakom att satsa 618 milj.kr. totalt sett på den typen av köp. Ingrid Hasselström Nyvall förde ett resonemang om Ölandstrafiken. Beräkningar har dock gett vid handen att en Ölandstrafik skulle dra undan uppskattningsvis 20 000 passagerare från Oskarshamnslinjen. Det intäktsbortfallet skulle leda till behov av ökat statsbidrag. Man kan således inte säga att det bara är fråga om ett bortfall för rederierna, utan det får naturligtvis konsekvenser för statsbidraget. Den springande punkten i hela den här diskussionen är väl frågan om hur stort statsbidrag som riksdagen är beredd att gå in med när det gäller Gotlanastrafiken, liksom när det gäller andra insatser för att upprätthålla en regionalt motiverad trafikförsörjning. Jag räknar med att den pågående utredningen, som skall vara klar i september, kan hjälpa till att ge oss ett ytterligare underlag för att bedöma den typen av frågor och för att använda de insatta stöden på effektivaste möjliga sätt.

Herr talman! Jag känner till det sätt att räkna fram dessa siffror som statsrådet här redovisar. Jag har valt att ta de siffror som riksdagens revisorer har använt sig av. Uppfattningarna får stå emot varandra här. Siffrorna på 20 resp. 60 20 är hämtade ur transportrådets egen anslags framställning. Framräknat i procent stöder man således Gotlandstrafiken med endast 20 96. Jag menar att det finns ett utrymme att stärka de statliga insatserna för Gotlandstrafiken. En av de största näringarna på Gotland är turismen. Ungefär 2 500 årsarbeten får sin huvudsakliga inkomst från turismen. Av den anledningen har regeringen låtit en särskilt utsedd turistförhandlare i september 1989 presentera ett åtgärdsprogram, som var kostnadsberäknat till 340 miljoner. Förutsättningarna för att man skall kunna dra nytta av sådana satsningar för att utveckla turistnäringen på Gotland kommer påtagligt att försvåras med ytterligare pålagor i form av exempelvis persontrafikmoms. Det paradoxala kommer då att inträffa att den ena statliga åtgärden slår undan förutsättningarna för den andra, om biljetten fördyras med ytterligare 500 kr. Överallt i Sverige kan man annars ta sig fram med alternativa färdmedel, och vägverkets färjor är som bekant gratis. Inte ens SJs prissättning är längre normgivande för färjebiljetten. En uppenbar diskriminering av resenärerna till och från Sveriges största ö föreligger redan i dag, och den riskerar att ytterligare förstärkas om persontrafikmoms införs. Jag vet att turistbranschen bävar för att detta skall bli verklighet nästa år. I svaret skriver statsrådet: ”Då moms på personbefordran diskuteras tycker jag att det är viktigt att se frågan i ett större perspektiv.” Om det är någon som behöver se frågan i ett större perspektiv, är det faktiskt kommunikationsministern. Jag skulle vilja föreslå att Georg Andersson i dag eller i morgon tar kontakt med skatteutskottet inför justeringen av betänkandet, så att skrivningen inte omöjliggör någon form av kompensation, om riksdagens majoritet beslutar att införa persontrafikmoms även i fråga om färjetrafiken till och från Gotland. Denna helhetssyn måste avkrävas regeringen gentemot den del av landet som i det förestående riksdagsbeslutet kommer att tas bort från stödområdet. Denna förändring av jordbrukets villkor är den som betyder mest i hela Sverige, och ytterligare skattepålagor motverkar sitt syfte. Den ena handen i regeringen måste veta vad den andra gör. Jag skulle vilja avsluta denna debatt med att överlämna en broschyr från länsstyrelsen och vägverket på Gotland om Gotlands framtida transportsystem.